Herr talman! Hans Gustafsson har frågat mig dels om jag är beredd att omedelbart genom ett regeringsinitiativ avbryta nu aktuella avbemanningsplaner avseende Hanö fyr, Ölands södra udde och andra berörda fyrplatser, dels om jag är beredd att snabbt låta utreda hur bemanningarna vid våra fyrar skall garanteras för framtiden genom en annan kostnadsfördelning resp. ett eventuellt förändrat huvudmannaskap. Lars Schött har frågat mig om jag ämnar vidtaga åtgärder för att bibehålla fyrplatsen Långe Jan vid Ölands södra udde bemannad. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Sjöfartsverket redovisar i sin anslagsframställning varje år en plan för fyrautomatisering och avbemanning. Denna plan behandlas således regelmässigt i budgetpropositionen. Under innevarande budgetår skall enligt planen fyrarna Nidingen, Kullen och Sandhammaren automatiseras och avbemannas den 1 januari 1979. Vid behandlingen av årets budgetproposition förutsatte trafikutskottet att samhällsekonomiska, lokaliseringspolitiska och sjösäkerhetsmässiga skäl beaktas vid frågor om fyravbemanning. Några ärenden har väckts i kommunikationsdepartementet om att upphäva beslutet om avbemanning av Nidingen, Kullen och Sandhammaren. Regeringen beslutade i går att Kullens fyr t. v. skall hållas bemannad. I fråga om de två övriga fyrplatserna har skälen för en fortsatt bemanning inte ansetts tillräckligt starka. Enligt sjöfartsverkets anslagsframställning skall under budgetåret 1979/80 bl.a. fyrarna vid Hanö och Ölands södra udde automatiseras och avbemannas. Förändringen är planerad att äga rum den 1 januari 1980. Dessa frågor behandlas i budgetarbetet. Ett ställningstagande i frågorna kommer således att redovisas i budgetpropositionen. Det program för automatisering av fyrar som hittills har genomförts av sjöfartsverket har varit av väsentlig betydelse när det gäller att hålla nere kostnaderna för farledsväsendet. Besparingarna kan beräknas till 50 milj.kr. Jag vill också påpeka att bemanningen — utan regeringsingripande — bibehållits på flera fyrplatser efter automatisering. Olika myndigheter, däribland sjöfartsverket, har i dessa fall funnit att en fortsatt bemanning är så värdefull att man varit beredd att betala för bemanningen. Det förekommer således situationer där det av olika skäl finns ett intresse av en fortsatt bemanning och där de berörda myndigheterna är beredda att ta på sig det ekonomiska ansvaret. Jag förutsätter att berörda myndigheter — vid det samråd som föregår varje fyravbemanning — i god tid klart ger uttryck för sitt intresse och därmed för sin vilja att ekonomiskt bidra till en eventuell fortsatt bemanning vid de återstående icke avbemannade fyrplatserna. F. n. pågår också ett arbete i detta syfte i vilket representanter för sjöfartsverket, naturvårdsverket och SMHI deltar. Mot bakgrund härav anser jag det inte nödvändigt med någon särskild utredning om framtida kostnadsfördelning och huvudmannaskap för fyrbemanningen. Som framgår av regeringsbeslutet i går är också regeringen beredd att i särskilda fall gå in och besluta om en fortsatt bemanning t. v. när det finns tillräckligt starka skäl.

Herr talman! Först ber även jag att till kommunikationsministern få framföra ett tack för svaret. Föregående talare har som representant för Blekinge helt naturligt i huvudsak uppehållit sig vid frågan om Hanö fyr. För mig faller det sig lika naturligt att som representant för Kalmar län i huvudsak beröra fyrplatsen Långe Jan vid Ölands södra udde. Som jag nämnt i min interpellation kan även beträffande denna fyrplats särskilt framhållas vikten av fortsatt optisk bevakning med hänsyn till sjöräddning, kustbevakning och oljekatastrofberedskap. Även jag vill understryka hur värdefullt det är med en bemannad fyrplats med hänsyn till bl.a. fritidsbåtarnas, fiskerinäringens, försvarets och de meteorologiska myndigheternas olika behov. För Ölands del är turistnäringen av den största betydelse. Fyren Långe Jan — och då framför allt möjligheten att gå upp i fyren — tillhör jämte Borgholms slottsruin och Sollidens sommarresidens Ölands främsta turistmål. Det vore felaktigt att bortse från detta, och om man nu avbemannar denna fyr skulle det betyda att man minskar värdet av andra av statsmakterna vidtagna åtgärder, som syftar till regional stimulans och utveckling. Byggandet av Ölandsbron har ju inneburit en avsevärd ökning av turismen — även den utländska — på Öland. Att minska öns attraktivitet genom att avhända den det lockande turistmål som en levande fyrmiljö utgör vore inte välbetänkt. För en bygd finns specifika, ej alltid mätbara värden, som försvinner vid en bortrationalisering. En avbemanning av Långe Jan bedöms av många skäl utöver de redan nämnda — bl.a. med hänsyn till där tjänstgörande personal och från kulturhistorisk synpunkt — som djupt beklaglig. Många olika intressenter har också starkt reagerat mot sjöfartsverkets planer på en avbemanning. Jag vill här endast nämna länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga kommun, Fyrpersonalens förening, chefen för Småland Ölands kustbevakningsområde och olika turistorganisationer. Kommunikationsministerns svar visar att man i departementet nu är medveten om den starka opinion mot avbemanningen av våra fyrar som växer sig allt starkare ute i landet. Denna opinion måste anses helt naturlig mot bakgrund av bl.a. det ökade intresset för fritid och miljövård. Fyrpersonalens stora värde för assistans åt våra många fritidsbåtar och för bevakning mot de många oljeutsläppen som hotar våra badstränder och vårt växtoch fågelliv kan icke nog understrykas. Det är därför nödvändigt att statsmakterna nu går försiktigare fram i dessa ärenden. Det är ett rimligt krav att man — innan beslut om eventuell ytterligare avbemanning av fyrar fattas — avvaktar resultatet inte bara av den arbetsgrupp, bestående av representanter för sjöfartsverket, naturvårdsverket och SMHI, som statsrådet omnämner i sitt svar. Man bör också avvakta andra pågående utredningar, främst den som gäller övervakningen och räddningstjänsten till sjöss och den s.k. oljeskyddskommittén. Flera av dessa utredningar kan lämna förslag som i hög grad berör fyrpersonalens kommande funktioner. Givetvis hade jag väntat mig ett mer positivt svar från statsrådets sida. Som ljusglimtar i mörkret får man dock se den förra regeringens beslut att t. v. stoppa avbemanningen av Måseskärs fyr och den nuvarande regeringens gårdagsbeslut att t. v. stoppa avbemanningen av Kullens fyr. Båda besluten tyder på ett glädjande, välmotiverat nytänkande i fråga om våra fyrar. Detta nytänkande bör enligt min fasta övertygelse leda fram till beslutet att bl.a. fyrplatsen Långe Jan vid Ölands södra udde och Hanö fyr, liksom helt naturligt också Gotska Sandöns fyr, även i framtiden skall vara bemannade. Än en gång tackar jag kommunikationsministern för svaret på min interpellation.

Herr talman! I maj i år frågade jag dåvarande kommunikationsministern Bo Turesson, om han var beredd att ompröva sjöfartsverkets beslut att dra in bemanningen vid Kullens fyr den 1 januari 1979 och vänta med ett definitivt ställningstagande i den frågan till dess sjöbevakningskommittén var klar med sin utredning. Som skäl för en fortsatt bemanning av Kullens fyr anförde jag bl.a. den livliga turismen och småbåtstrafiken i området, naturvårdsintressena och fyrens strategiska läge från militär synpunkt. Bo Turesson sade sig ha förståelse för argumenten men hänvisade bl.a. till pågående överläggningar i en arbetsgrupp, bestående av representanter för SMHI, naturvårdsverket och sjöfartsverket. Därefter framförde Höganäs kommun sina betänkligheter mot avbemanningen och begärde en uppvaktning hos kommunikationsdepartementet. Även om regeringsingripandet nu kommit i grevens tid, är det givetvis mycket glädjande, och det är med stor tillfredsställelse jag noterar kommunikationsministerns besked att Kullens fyr t. v. skall vara bemannad. Jag utgår från att detta beslut innebär att bemanningen skall hållas kvar på en oförändrad nivå, dvs. att de tre heltidstjänster som erfordras för att upprätthålla dygnetruntbemanning bibehålls. Jag tar upp denna fråga bl.a. mot bakgrund av förestående pensionering av fyrpersonal vid Kullens fyr, och jag vore med tanke på detta tacksam om kommunikationsministern ville bekräfta att jag tolkat hennes besked korrekt. Eftersom beslutet innebär bemanningt. v., anser jag det vara på sin plats att anföra ytterligare några synpunkter i frågan. Bl. a. finns det skäl att något diskutera den principiella handläggningen av hela automatiseringsprogrammet, inkl. sjöfartsverkets avbemanningsplan.

Beslut först, sedan samråd — det är en något underlig turordning. Att det härvidlag brustit åtskilligt bekräftas också av att regeringen sett sig föranlåten att ingripa till förmån för en fortsatt bemanning av Måseskärs och Kullens fyrplatser. Parallellt med att den tidigare nämnda arbetsgruppen samlat in material för att styrka behovet av en fortsatt bemanning vid ett tiotal fyrplatser, lokala påtryckningar i frågan m.m. har MBL-förhandlingar om en omplacering av fyrplatser inletts och pågår. Jag vill försäkra att detta har inneburit en stark psykisk press på fyrpersonalen, som i många fall inte kunnat få besked om sina framtida arbetsuppgifter. Kommunikationsministern hänvisar också till kostnadsbesparingar på ca 50 milj.kr. som en följd av den automatisering av fyrar som hittills genomförts. Det skulle vara intressant att veta hur man egentligen kommit fram till denna summa. Jag har tidigare fått uppgiften att varje automatiserad fyrplats skulle innebära en inbesparing för sjöfartsverket med mellan en halv och en miljon kronor. När jag närmare granskat dessa kostnadsuppgifter vad avser Kullens fyr visar det sig, att nettobesparingen vid en avbemanning av denna fyrplats uppgick till endast 170000 kr. Räknar vi sedan med alternativkostnader för t.ex. de väderobservatörstjänster som SMHI uppenbarligen under alla förhållanden är berett att tillsätta på en del fyrplatser, finner vi att den ekonomiska vinsten av avbemanningen blir ytterst blygsam. Det kan emellertid inte vara riktigt att räkna snävt företagsekonomiskt i en samhällsfråga, där ofta stora mänskliga värden står på spel. Automatiken är säkerligen väl motiverad för den reguljära handelssjötrafiken, men vilken dator slår larm när en fritidsbåt ränner mot klipporna eller ingriper när en skogsbrand är ett faktum? Vilken dator håller t.ex. ett vakande öga bland de drygt 300 000 turister som varje år besöker naturreservatet vid Kullaberg och som på grund av detta områdes kuperade och klippiga terräng löper stora olycksrisker? Eller vilken dator ger varningssignaler när inte önskvärda marina enheter av främmande nationalitet uppenbarar sig t.ex. i Öresund, en av världens livligast trafikerade farleder? När det gäller väderobservationerna, som alltså under alla förhållanden måste finnas kvar på flera fyrplatser, har jag också erfarit att man på fackligt håll, nämligen från Statstjänstemannaförbundet, tryckt på om utökat personalbehov, eftersom man i de fall där det bara finns en observatör inte uppfyller arbetstidsoch arbetsmiljölagarnas bestämmelser om arbetstid och vila. Observationerna görs som bekant var tredje timme. Många av de skäl som talar för en fortsatt bemanning av Kullens fyr är såvitt jag kan bedöma också relevanta för ett flertal andra fyrplatser. Enligt vad jag erfarit kommer den arbetsgrupp som kommunikationsministern hänvisar till i sitt interpellationssvar fram till exakt samma slutsatser. Man kommer att föreslå en fortsatt bemanning av 14 fyrplatser. För Kullens del föreslås naturvårdsverket gå in som huvudman. Arbetsgruppens synpunkter sammanfaller alltså väl med de synpunkter på kostnadsfördelning och översyn av huvudmannaskapet för våra fyrplatser som tagits upp av Hans Gustafsson. Ett övergripande beslut i bemanningsfrågan från regeringens sida torde alltså vara ofrånkomligt, och det är också viktigt att definitiva beslut snarast fattas i de fall där regeringen ingripit till förmån för en fortsatt bemanning t. v. Jag har tidigare sagt och vill avsluta med att ännu en gång understryka att vi genom att ha personalen kvar vid våra fyrplatser får en livförsäkring med otroligt låg premie.

Herr talman! Redan i januari i år motionerade Claes Elmstedt och jag om en fortsatt bemanning av Hanö fyrplats, som planerats att avbemannas 1980. Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att Hans Gustafsson med sin interpellation understryker de synpunkter som vi framförde i vår motion på nyåret. Jag är väl medveten om att sjöfartsverkets planer på avbemanning av fyrplatserna grundar sig på utförda kostnadsanalyser och övertygelse om att man verkligen gör kostnadsbesparingar genom åtgärden. Men anledningen härtill är ju att man begränsar synsättet till sitt speciella kompetensområde. Om man däremot kunde inväga alla kostnadsökningar för kustbevakningen Nr 40 och polisen samt dessutom de brister som uppstår i säkerhet och trygghet för sjöfarten i södra Östersjön, så skulle resultatet säkert bli ett helt annat när det gäller Hanö fyr. Om sjöfartsverkets planer förverkligas skulle Östersjön sakna bemannad fyr ända från Gotska Sandön till Falsterbo. Från kustbevakningens sida har klart deklarerats att möjligheterna till kontakter med bemannad fyrplats betraktas som mycket värdefulla. Yrkesfiskarna är i regel försedda med god radioutrustning, men bemannade fyrplatser inom rimligt avstånd innebär ändå en stor trygghet för dem. För fritidsbåtarna, som på senare år ökat kraftigt i antal, är de bemannade fyrplatserna ännu värdefullare; fritidsbåtarna är ju inte försedda med kommunikationsradio eller har sådan med kort räckvidd. Det var en förlust för sjöfarten i södra Östersjön när Utklippans fyr automatiserades för fyra år sedan. Om nu Hanö fyrplats skall gå samma öde till mötes, så kan följderna bli katastrofala för detta område. Det är hög tid att beslutet om bemanning av Hanö fyrplats omprövas. Oron är faktiskt stor bland Hanös befolkning och även bland berörda människor till sjöss. Planeringen härvidlag gjordes på 1960-talet, då man trodde att centralisering och automatisering skulle ge stora samhällsvinster och lösa alla problem. Det var en övertro på automatiken. Det har av föregående talare framhållits hur viktigt det är att man kan ha kontakt med en bemannad fyrplats.

Men det är angeläget att det kommer ett snabbt positivt besked om att Hanö fyrplats får förbli bemannad även i framtiden.

Herr talman! Samtliga talare har tagit upp frågan om den framtida bemanningen av fyrplatser. Lars Schött nämnde de utredningar som pågår för att se över frågan om den framtida bemanningen av utsjöplatser. Jag räknar med att utredningarna och det konkreta samrådsförfarande som sjöfartsverket har med berörda myndigheter på ett tidigt stadium skall klargöra behovet av och intresset för en eventuell fortsatt bemanning av de fyrar som enligt planerna skall automatiseras i framtiden. Jag förutsätter också att ställningstagandena från myndigheternas sida skall föreligga i så god tid att den framförhållning som 1 sjöfartsverket måste ha i dessa frågor inte blir lidande. Bengt Silfverstrand frågade mig angående den fortsatta bemanningen vid Kullens fyr. Fyren skall vara bemannad i den utsträckning som den är i dag. Vidare frågade Bengt Silfverstrand hur man fått fram att rationaliseringarna ger en vinst på 50 milj.kr. Jag vill bara nämna att år 1959 sysselsattes 400 man på fyrarna och att år 1977 sysselsattes 60 man — alltså en minskning med 340 man. Vidare har det skett en arbetstidsförkortning och slutligen har fyrskepp dragits in. Sjöfartsverket har gjort den bedömningen att dessa åtgärder har medfört inbesparingar på 50 milj.kr.

Herr talman! Den omständigheten att utöver interpellanterna ett par andra ledamöter av kammaren har deltagit i debatten visar hur betydelsefull den här frågan är. Även jag vill nu framhålla, eftersom den ekonomiska sidan inte berördes i mitt första anförande, att det naturligtvis är aktningsvärt med besparingsförslag men att denna fråga måste ses i ett större sammanhang, där man måste väga in många olika samhällsfunktioner. Jag vill än en gång betona hur viktiga dessa fyrärenden är. Besluten i dem får stora verkningar långt in i framtiden, inte bara för vår generation, utan också för kommande generationer. Jag är tacksam för vad statsrådet nämnde i sitt andra anförande, att man kommer att ta hänsyn till vad pågående utredningar har att framföra i ärendet, men jag vill också understryka att det är angeläget med ett snabbt positivt besked. Än en gång tackar jag för svaret.
Herr talman! Jag måste svara Hans Gustafsson att den utredning, med företrädare från sjöfartsverket, SMHI och naturvårdsverket, som behandlar frågan om bemanning vid utsjöplatser beräknas vara färdig inom kort, medan den utredning som pågår om åtgärder mot oljeskador till sjöss enligt direktiven skall vara klar den 1 juli 1979.

Herr talmän! Även jag räknar bestämt med att det beträffande de tre av mig nämnda fyrarna, Långe Jan vid Ölands södra udde, Hanö fyr och fyren på Gotska Sandön, icke kan råda någon som helst tvekan. Man bör redan nu ha fullt klart för sig att de måste vara bemannade även i framtiden.
Herr talman! Vi kommer i budgetpropositionen att redovisa vår syn på frågan om bemanning av fyrplatser.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag är beredd att ge uttryck åt en positiv inställning till trådbussar och om jag i så fall är beredd att manifestera denna genom att initiera försöksverksamhet med trådbussar i andra kommuner på samma sätt som redan skett i Stockholm. F.n. sker en snabb teknisk utveckling av olika busstrafiksystem. Jag kan nämna försöken med prioritering av bussar i signalreglerade korsningar, central styrning och kontroll av busstrafiken med hjälp av datorer och utveckling av tystare, renare och energisnålare drivmetoder. Inom detta område är staten aktivt engagerad. Till försök med ett nytt bussystem i 13 Halmstad bidrar staten exempelvis med 1,5 milj.kr. Systemet skall bl.a. hjälpa förarna att styra och bromsa in bussen mjukt vid stationerna och underlätta påoch avstigning genom att bussen angör hållplatser i samma nivå som bussens golv. I en andra etapp av försöket kommer ett nytt miljövänligt och energisnålt drivsystem att testas. Jag vill också nämna statens engagemang via förenade fabriksverken i utvecklingen av stirlingmotorn, via styrelsen för teknisk utveckling i fråga om datoriserade busstrafikledningssystem och via transportforskningsdelegationen genom bl.a. analyser av hur ett busslinjenät på bästa sätt konstrueras. I fråga om trådbusstrafiken i dess mer konventionella form finns erfarenheter både i Sverige och i utlandet. Även i fråga om kombinerade batteri/ trådbussar finns erfarenheter. Vi kan anta att trådbussen när den väl är i drift drar mindre energi än dieselbussen, att den i vissa fall är tystare och att den inte ger ifrån sig avgaser. Detta är naturligtvis mycket värdefulla egenskaper. Som Ulla Tillander påpekar krävs dock avsevärda investeringar för att upprätta trådbusstrafik. Kapitalkostnaderna blir höga och driftkostnaderna, inkl. ränta och avskrivningar, högre än dieselbussarnas. Genom att dessutom mycket kapital i ett trådbussystem binds i fasta anläggningar blir systemet svårt att ändra. Detta är självklart ett problem, eftersom mycket tyder på att andra bussystem nu håller på att tas fram, som — förutom att de kan bli betydligt billigare än trådbussarna — har trådbussens miljöoch energifördelar. Energikommissionen har i sitt betänkande bl.a. föreslagit att frågan om införande av trådbussar i större tätorter utreds. Betänkandet har nyligen remissbehandlats, och frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. Först sedan denna beredning har slutförts kommer jag att vara beredd att föreslå regeringen de åtgärder som kan visa sig lämpliga. Givetvis är jag positiv till en utveckling av energisnålare och miljövänligare trafikmedel.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Samtidigt måste jag uttrycka en viss besvikelse över att svaret blev som det blev. Denna fråga har ju ställts tidigare, och det svar som förre kommunikationsministern gav innehöll en klart positiv grundton. Han sade uttryckligen att han ställde sig positiv till trådbussar. Det framgick också av att han initierade försöksverksamhet. Man kan säga att frågan föll framåt. Dörren lämnades öppen också för andra kommuner än Stockholm att komma in med ansökningar om bidrag till kommunal försöksverksamhet. Min förhoppning var, när jag ställde frågan, att den inställning som förre kommunikationsministern uttryckte skulle bekräftas av den nuvarande. I kommunikationsminister Bondestams svar betonas de invändningar mot trådbussystemet som man ofta hör. Det kan inte hjälpas att man får intrycket av — även om det inte direkt utsägs — att en större tveksamhet ligger bakom formuleringarna. Man kan naturligtvis alltid peka på andra alternativ för utvecklingen på det transporttekniska området — en utveckling som natur Nr 40 ligtvis aldrig kommer att upphöra. Men om en sådan tveksamhet hade funnits tidigare skulle varken Stockholm eller Göteborg ha haft sina trafiksystem. Vissa kommuner har besvärliga miljöproblem just när det gäller avgaser, som också statsrådet säger i svaret. Både buller och luftföroreningar överskrider i storstädernas centrala delar det hälsovådligas gräns. För många kommuner är det aktuellt att på nytt bedöma sina kollektiva trafiksystem. Och i trådbussystemet föreligger ett väl utprovat kollektivtrafiksystem, som erbjuder en lösning på de nämnda akuta miljöoch kollektivtrafikproblemen och som kan vidareutvecklas. Dessutom skulle statens engagemang innebära att initialkostnaderna skulle subventioneras på samma sätt som skett i Göteborg och Stockholm. Man kan konstatera att intresset för trådbussarna på nytt ökat på grund av miljöfrågornas allt större betydelse. Nya trådbusstyper med modernare teknik har börjat tillverkas. Flera kommuner, som tidigare haft trådbusstrafik, överväger att på nytt införa trådbussar, naturligtvis under förutsättning att staten engagerar sig. Bland de länder där trådbussen upplever en renässans märks Holland, Frankrike, Italien, Schweiz, Polen och Finland. Mest uppmärksammad är utvecklingen i Schweiz, där trådbussar sedan länge varit en uppskattad driftform hos trafikföretagen. Trådbussdrift finns i 18 städer i Schweiz, och utvecklingen går där snabbt framåt för trådbusstekniken. Så gott som samtliga befintliga trådbussnät i Europa förbereder utvidgningar inom de närmaste åren. Även i Sverige kan man notera ett ökat intresse för trådbussar. Frågan om elektriskt drivna bussar har diskuterats i flera kommuner, bl.a. Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Linköping, Uppsala och Örebro. Ett av de främsta skälen till att ännu inget trafikföretag beslutat att införa eller återinföra trådbussdrift har sannolikt varit de höga investeringskostnaderna i initialskedet. Merkostnaderna beror på att en trådbuss är dyrare i inköp än en dieselbuss och att det krävs en fast anläggning i form av upptagningsledning, kabel och omformarstation. Man kan lättare förstå att många kommunala beslutsfattare är något tveksamma till trådbussdrift, särskilt mot bakgrund av det besvärliga ekonomiska läge som många kommuner befinner sig i. Nu säger statsrådet att driftkostnaderna, inkl. ränta och avskrivningar, blir högre än för dieselbussar. Men det stora investeringsbehovet i initialskedet betyder inte att trådbussen blir dyrare i drift än en dieselbuss. Trådbussen och i synnerhet den fasta anläggningen har en avsevärt längre livslängd än en dieselbuss. Den ekonomiska livslängden för trådbussen brukar anges till 15 å 20 år mot 10 å 15 år för dieselbussen. För de fasta anläggningarna är avskrivningstiden 25 å 30 år. De totala årskostnaderna brukar endast obetydligt överskrida dieselbussens. Erfarenheterna från Schweiz tyder på att trådbussen på starkt trafikerade linjer blir billigare än dieselbussen. Om man inte räknar in kapitalkostnaderna utan bara ser på driftkostnaderna är 15 trådbussen klart fördelaktigare än dieselbussen, och står staten för kostnaden för den fasta anläggningen så blir driftkostnaderna lika höga eller t.o.m. något lägre för trådbussen. De kommuner som i första hand skulle vara aktuella för trådbusstrafik är sådana där busstrafiken betjänar ett stort antal kringboende och på långa sträckor trafikerar bostadsgator där antalet bussar är stort och där det är korta avstånd mellan hållplatserna. Kommuner som bör vara aktuella är Uppsala, Helsingborg, Västerås, Örebro, Linköping, Jönköping, Sundsvall, Karlstad, Södertälje och de tre storstäderna. Statsrådet nämner i interpellationssvaret också att kapitalkostnaderna blir höga, men jämfört med spårtrafik kräver eltrådbussen relativt små investeringar i fasta anläggningar. De fasta anläggningarna består av kontaktledningar, matarkabel och omformarstationer. För spårväg kan anläggningskostnaderna beräknas till 5 000 kr. m fyrtrådig kontaktledning. Det är således minst tio gånger dyrare att anlägga ett spårvägsnät, och för tunnelbana är kostnaden ännu högre. Statsmakterna kan här alltså direkt bidra till skapandet av en bättre miljö i de större tätorterna. Ett tungt vägande skäl för statligt stöd är eldrivna fordons fördelar — det vill jag understryka — från såväl miljösom energisynpunkt. Från luftföroreningssynpunkt är trådbussen vida överlägsen dieselbussen. Även om man hypotetiskt skulle tänka sig att all elektricitet just för trådbussdrift skulle framställas i oljeeldade kraftvärmeverk skulle oljeåtgången bli 40 å 50 96 mindre än om oljan förbrändes i bussarna. Den uppskattade årliga oljeförbrukningen på 10 m? för en trådbuss kan ställas mot en förbrukning av 22 å 25 m? per dieselbuss. För oljeförbränningen i kraftverk går det enklare att ordna en effektiv avgasrening, och avgaserna från de höga skorstenarna hamnar inte bland ett stort antal människor i ett relativt instängt gaturum. Trafikbullret är ett alltmer tilltagande miljöproblem i städerna. Trots trafiksaneringar och andra åtgärder fortsätter bullersituationen totalt sett att försämras som ett resultat av den ökande motorfordonstrafiken. Trådbussen avger mindre störande buller, eftersom elmotorn är betydligt tystare än dieselmotorn. Detta gäller särskilt i samband med start från hållplats, varför trådbussdrift från bullersynpunkt liksom från luftföroreningssynpunkt är särskilt gynnsam i innerstäder. Herr talman! Det är angeläget att det görs något snart och att kommunerna får resurser, eftersom nedsmutsningen från trafiken ökar — samtidigt som också medvetenheten därom ökar. Det hinder som föreligger är den ekonomiska flaskhals som själva anläggningskostnaderna utgör. Man kan förstå att beredningen tar sin tid, men när saken är angelägen vill man gärna att det skyndas på. Där skulle jag till slut vilja fråga om statsrådet är beredd att göra något snart, eftersom tiden är ganska knapp.
Herr talman! Jag vill göra några klarlägganden beträffande de eventuella försöken med trådbusstrafik i Stockholm. Redan 1973 tog styrelsen för Storstockholms Lokaltrafik ett initiativ i den frågan. SL har på styrelsens uppdrag därefter gjort flera utredningar om trådbusstrafiken. Inom SL pågår f.n. en utredning om möjligheterna att anordna försök med trådbusstrafik. Något uppdrag har däremot inte lämnats till SL från den tidigare regeringen. Men jag är, liksom Ulla Tillander, mycket intresserad av att finna energisnålare och miljövänligare trafikmedel för tätortstrafiken, och staten är redan på olika sätt engagerad i dessa strävanden. Innan jag vill ta ställning till eventuellt statligt engagemang i fråga om trådbussar vill jag avvakta utredningen inom SL och den beredning av energikommissionens förslag som nu sker inom regeringskansliet.

Herr talman! I och för sig är det bra med de insatser som statsrådet pekar på i svaret och som görs för en miljövänligare trafik över huvud taget. Men vi måste se på vilka typer av bussar vi skall ha i framtiden, om vi skall ha dieselbussar eller övergå till någon annan driftform. Visst kan det vara bra att vara avvaktande och invänta resultat, kanske särskilt då många alternativ erbjuder sig. Men det förutsätter egentligen två förhållanden som inte föreligger nu. För det första får det inte brådska med beslutet och inte finnas några svåra, akuta problem i fråga om nedsmutsning, buller och bristande bekvämlighet. Man bör ha klart för sig att det måste göras något snabbt och att långhalning inte är på sin plats. För det andra förutsätts att det inte skulle föreligga något fördelaktigt alternativ som är värt att satsa på och som det finns erfarenheter av inte bara från Sverige utan också från åtskilliga andra länder.

För min del tror jag att trådbussen är ett kommande kollektivt transportmedel. Den finns redan utprovad och i drift på många ställen. Och den löser problem som redan är akuta. Därför är det skada att den inte så snart som möjligt kan introduceras som försöksverksamhet i flera kommuner som är villiga till detta.

Herr talman!

Eva Hjelmström har frågat industriministern dels vilka åtgärder han avser vidta för att rädda jobben vid Ero-Frys, dels vad han avser att göra åt monopoliseringen inom kylskåpsindustrin. Frågan har överlämnats till mig. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. För att ge en bakgrund till utvecklingen vid Ero-Frys har jag inhämtat följande upplysningar. När Ero-Frys etablerades i slutet av 1950-talet fanns ett stort antal tillverkare inom kyloch frysområdet. Strukturrationaliseringen har sedan dess varit mycket omfattande i denna bransch. Ero-Frys köptes år 1963 av Husqvarna. Antalet anställda var då 140 personer och årsproduktionen ca 5 000 enheter. Efter Husqvarnas övertagande genomfördes en successiv utbyggnad och modernisering av anläggningarna i Arvika som även innebar en kapacitetsökning. Under perioden 1968-1977 har företaget erhållit statligt lokaliseringsstöd med sammanlagt ca 13,5 milj.kr., varav ca 9 milj.kr. i form av lån. Sysselsättningen vid Ero-Frys har efter Husqvarnas övertagande ökat med nära 300 personer. Ero-Frys har i dag ca 420 anställda och producerar bl.a. ca 90 000 s.k. högskåp för hushållen samt vissa produkter inom det kommersiella kylområdet. Under år 1977 uppvisade verksamheten inom Husqvarnakoncernen en förlust av ca 35 milj.kr. Resultatet för år 1978 beräknas bli ännu något sämre. Förlusterna under de båda senaste åren har därmed i princip motsvarat nästan hela aktiekapitalet i Husqvarna, vars fortbestånd därmed skulle ha kunnat hamnaii fara. Svårigheterna för ett företag av Husqvarnas storlek att hävda sig i internationell konkurrens bidrog till att sammanslagningen med Electrolux kom till stånd. Under år 1978 har Electrolux studerat olika möjligheter att eliminera förlusterna i Husqvarna genom sådana omstruktureringar som skulle kunna bidra till att göra hela koncernen mera konkurrenskraftig. En sådan omstrukturering är den nu diskuterade som berör Arvika. I Mariestad tillverkar Electrolux i dag ca 450 000 högskåp per år av samma slag som produceras vid Ero-Frys. Vid flyttning av den nuvarande högskåpstillverkningen från: Arvika till Mariestad, kan ca 110 personer i Mariestad producera de 90000 enheter som annars kräver 300 anställda i Arvika. Electrolux uppger att denna förändring skulle förbättra Husqvarnas resultat med ca 12 milj.kr. årligen. Den förbättrade effektivitet som omflyttningen innebär är också viktig för att bibehålla den svenska kylskåpsindustrins internationella konkurrenskraft. På den svenska marknaden är andelen importerade kyloch frysskåp ca 35 26. De svensktillverkade högskåpen säljs i stor utsträckning utomlands, i konkurrens med utländska producenter, av vilka de största har en total årskapacitet kring 2 miljoner enheter. Genom den omstrukturering av tillverkningen som nu diskuteras uppger Electrolux att ca 300 arbetstillfällen vid Ero-Frys skulle komma att bortfalla tidigast år 1980. Samtidigt planerar koncernen emellertid att från produktionsenheter utomlands överflytta tillverkningen av vissa kommersiella kylprodukter till Arvika. Denna produktion sysselsätter i dag ca 120 personer i Arvika. Electrolux har uppgivit att man räknar med att ytterligare ca 100-150 personer skall kunna sysselsättas i produktion av kommersiella kylprodukter i Arvika, varvid den faktiska minskningen av sysselsättningen vid Ero-Frys skulle kunna begränsas till 150-200 personer. Låt mig understryka att det är väsentligt att företagen i god tid vidtar sådana omstruktureringsåtgärder som på sikt stärker deras internationella konkurrenskraft och därmed tryggar sysselsättningen. Detta är naturligtvis speciellt viktigt i stora koncerner, samtidigt som dessa i allmänhet har goda förutsättningar för att genom omflyttningar inom koncernen se till att inte enskilda enheter och orter drabbas av drastiska sysselsättningsförändringar. Som svar på Sune Johanssons frågor vill jag anföra följande. Det förhållandet att Ero-Frys under senare år erhållit lokaliseringsstöd och fortfarande har utestående lokaliseringslån har inte inneburit att regeringen, arbetsmarknadsstyrelsen eller annan myndighet behövt lämna medgivande till fusionen mellan Husqvarna och Electrolux. Något sådant ställningstagande med särskilda villkor beträffande de nämnda lokaliseringslånen har ej heller gjorts. Däremot ankommer det på arbetsmarknadsstyrelsen att utöva löpande tillsyn över att lokaliseringsstöd utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Om det skulle visa sig att förutsättningar som gällt när lokaliseringsstöd beviljats senare inte blir uppfyllda, t.ex. i fråga om sysselsättningen, har arbetsmarknadsstyrelsen möjlighet att efter prövning återkräva viss del av utgivet lokaliseringsbidrag samt säga upp utestående lokaliseringslån. I samband med att Electrolux informerade de fackliga organisationerna på berörda orter om behovet av att omstrukturera produktionen av kyloch frysprodukter för hushållsbruk informerades även regeringen. Några diskussioner mellan företaget och regeringen om dessa planer har inte ägt rum tidigare. Som svar på Sune Johanssons och Eva Hjelmströms frågor om vad regeringen avser att göra för att rädda jobben vid Ero-Frys vill jag understryka att vi kommer att följa utvecklingen. I första hand ämnar vi avvakta resultaten av pågående överläggningar mellan Electrolux och berörda fackliga organisationer. Om den planerade omstruktureringen av kyloch frysproduktionen skulle komma att genomföras räknar jag med att Electrolux, på det sätt som man delvis redan utlovat, placerar annan produktion i Arvika som ersättning för den som flyttas därifrån, så att sysselsättningen vid Ero-Frys i största möjliga utsträckning kan räddas. När det gäller Eva Hjelmströms fråga angående konkurrensförhållandena inom kylskåpsindustrin har jag samrått med handelsministern. I början av år 1978 granskade näringsfrihetsombudsmannen fusionen mellan Electrolux och Husqvarna. NO ansåg att detta samgående ledde till en förstärkt marknadsdominans för Electrolux. Förhållandet att företaget även i fortsättningen kommer att vara utsatt för internationell konkurrens, inte minst på sina utländska marknader, talade enligt NO för att företaget även framöver kommer att upprätthålla en hög rationalitet. NO motsatte sig därför inte förvärvet. Eftersom ärendet prövats av vederbörande myndighet finns det ingen anledning för regeringen att vidta särskilda åtgärder.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Av svaret framgår att arbetsmarknadsministern har försökt att göra en historiebeskrivning av utvecklingen för Ero-Frys i Arvika. Men det fattas en bit i Ero-Frys historia, nämligen den allra första om när företaget kom till. Det skedde innan det fanns några lokaliseringsstöd eller andra arbetsmarknadspolitiska reformer av den typ vi har i dag. I början av 1950-talet upplevde Arvika dels stora permitteringar vid Arvikaverken, dels lades två gamla Arvikaföretag ner, Arvika ullspinneri och väfveri och Arvika redskapsfabrik. Kommunen tog då initiativ och gick in och stödde en företagare som ville starta kylindustri i Arvika. Företaget hette då Viko och ombildades så småningom till Ero-Frys, som sedan köptes av Husqvarna, som sedan köptes av Electrolux. Jag har velat nämna detta för att därigenom klargöra att en reducering av arbetsstyrkan av den storleksordning som Electrolux nu aviserat innebär att man river ner många års strävanden från både kommunen och arbetsmarknadsmyndigheterna för att förbättra sysselsättningssituationen i Arvika. Ero-Frys har alltså två gånger fusionerats med annat företag, och vid varje tillfälle har det sagts att fusionen var bra för den skulle ge tryggare jobb. Det har gjort det i viss utsträckning, men nu när företaget har kommit i händerna på jätten Electrolux visar det sig att den koncernen inte kan klara sysselsättningen vid företaget. Sysselsättningssituationen i Arvikaområdet är, som jag vid tidigare tillfällen påtalat här i kammaren och för arbetsmarknadsministern, sådan att vi just nu inte har råd att förlora ett enda arbetstillfälle i den regionen. Jag har i min interpellation ställt tre frågor till arbetsmarknadsministern. Av hans svar framgår att det praktiskt taget står Electrolux fritt att vidta ett bortrövande av 200 jobb i Arvika utan att regeringen ingriper — det har den i alla fall inte gjort hittills. Arbetsmarknadsministern påpekar att det pågår överläggningar mellan facket och företaget och att regeringen skall följa utvecklingen av dessa överläggningar. Det förstår jag att man måste göra även om jag personligen, med den ganska ingående kännedom jag har om företaget, inte tror att dessa överläggningar kommer att utmynna i något annat än att Electrolux fullföljer sina planer. Riksdagen har ju gett sådana möjligheter till både Electrolux och andra storföretag när man avvisat bl.a. socialdemokratiska förslag om inskränkningar i företagens rättigheter att hantera människor på det här viset. Arbetsmarknadsministern hänvisar också i sitt svar till att Husqvarnadelen inom Electrolux har gått med en förlust på 35 milj.kr. 1977. Det är kanske riktigt, men Electroluxkoncernens totala vinst för 1977 var 530 milj.kr. Det är en ökning med 76 miljoner sedan föregående år. Då tycker man att Electrolux ien tid som nu, då sysselsättningen minskat inom industrin, skulle kunna ha råd att ta en förlust på Husqvarnadelen och inte säga upp arbetskraften eller över huvud taget oroa den i det här läget. Det kan inte få vara så, att koncerner skall få bortse från sysselsättningsfrågorna och skära bort bitar utan att anvisa nya jobb. De bästa möjligheterna att skapa nya jobb har Electrolux. Även om de anställda och platsledningen i Arvika nu går igenom de analyser som Electroluxledningen har presenterat, så vet vi att i slutänden är det ändock företagsledningen som bestämmer. Har den nu bestämt sig för att flytta bort den här tillverkningen och göra 200 arbetslösa, kommer det säkert också att bli så, om inte regeringen är beredd att ingripa. Jag har ingen anledning att förlänga mitt inlägg med några särskilda kommentarer till allt det som arbetsmarknadsministern har sagt i sitt svar, men några klarlägganden måste jag ändå få. Arbetsmarknadsministern säger att regeringen ännu inte har tagit några initiativ till kontakter med Electrolux angående Ero-Frys, utan man skall avvakta förhandlingarna. Jag menar att det är ganska bråttom i dag, och därför skulle jag vilja veta om arbetsmarknadsministern med beaktande av den här frågans aktualitet just nu är beredd att ta några snabba initiativ till kontakter med Electrolux. Om inte Electrolux är villigt att ordna ersättningsjobb i full utsträckning, hur tänker ni i så fall ifrån regeringens sida attackera detta? Skall de som blir utan jobb tubbas att flytta bort från orten, eller kan regeringen garantera nya jobb eller i varje fall ta initiativ till nya jobb i Arvika? Vi minns andra fall där Electrolux har varit inblandat, t.ex. Hälleforsnäs, där Electrolux övertalades att gå in med hjälp av statliga subventioner. Då träffades ett avtal, som jag inte känner till hela innebörden av, men jag har i min interpellation ändock frågat om det eventuellt kan finnas några överenskommelser med Electrolux i fråga om andra företag, som innebär att man skulle få rätt att dra ner exempelvis verksamheten i Arvika. Jag hoppas att det inte har getts några sådana löften i avtalet med Electrolux, för det skulle vara olyckligt. Men detta kanske arbetsmarknadsministern kan upplysa mig och kammaren om.

Herr talman! Jag har ställt två enkla och raka frågor till herr Wirtén. Den första var: Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att rädda jobben vid Ero Frys i Arvika? Det är en fråga som de anställda lika väl som alla de som bor i västra Värmland har rätt att få svar på. Tyvärr ges inget besked i interpellationssvaret. Första delen av arbetsmarknadsministerns svar verkar vara hämtad ur en reklambroschyr för Electroluxkoncernen och är det sannolikt också. I den andra delen säger herr Wirtén att regeringen kommer att följa utvecklingen. Följa utvecklingen — vad innebär då det? Innebär det att man från regeringens sida stillatigande kommer att se hur ytterligare en hel ort utarmas på sina tillfällen till jobb och blir ännu ett offer för storföretagens cyniska spel med människors arbete och framtid? Att döma av inledningen till arbetsmarknadsministerns svar är det så. Där ges kortfattat en förskönad omskrivning av planlösheten i svensk ekonomi — hur företagen under 1950-talet kunde göra sig snabba profiter på kylfrysområdet, hur koncentrationen och monopoliseringen sedan dess gått allt snabbare. Mindre företag har köpts av större och sedan lagts ner, inte därför att de inte varit lönsamma utan därför att de inte varit tillräckligt lönsamma för kupongklipparna. Eller också har företagen vandrat i väg till staten för att få pengar för att fortsätta driften, pengar som sedan använts för att ytterligare rationalisera och minska antalet arbetstillfällen —om nu inte företagen har fört pengarna ut ur landet. Bara under 1977 pumpade man in ca 45 miljarder i näringslivet i form av gåvor, lån eller kreditgarantier, och företagen svarade med att ytterligare öka kapitalexporten, som nu är uppe i över 5 miljarder kronor. Också Ero-Frys har fått sin del, 13,5 miljoner under perioden 1968-1977. Dessa pengar har alltså getts i stort sett utan några som helst krav från statens sida, utan att man krävt några som helst motprestationer. Jobbarna vid Ero Frys får sannerligen dyrt betala för sina jobb. Något längre fram i interpellationssvaret hyllar arbetsmarknadsministern storföretagen för deras förmåga att vidta ”sådana omstruktureringsåtgärder som på sikt stärker deras internationella konkurrenskraft och därmed tryggar sysselsättningen”. Vänsterpartiet kommunisterna har vid upprepade tillfällen här i kammaren klargjort hur denna blinda tilltro till exportberoendet tvärtom minskar antalet jobb i landet. Herr Wirtén fortsätter lovsången över storföretagen med att förklara att det är de som har förutsättningarna att ”genom omflyttningar inom koncernen se till så att inte enskilda enheter och orter drabbas av drastiska sysselsättningsförändringar”. Men, herr Wirtén, har det inte varit precis tvärtom? Just genom koncentrationsoch monopoliseringssträvandena har inte bara orter utan hela områden drabbats. Vi kan ta Electrolux som exempel på det. Vad har egentligen skett sedan Electroluxkoncernen köpte upp Husqvarna? Jo, ett antal människor i såväl Arvika som Huskvarna-Jönköpingsområdet har varslats om avsked. Delar av produktionen skall flyttas ut till Brasilien, andra delar sammanförs — som i Arvikafallet — med flyttning från Arvika till Mariestad. Arvika förlorar därmed kanske 300 arbetstillfällen, Mariestad vinner på sin höjd 117. Ytterligare ett antal arbetstillfällen kommer att försvinna helt. Är det att trygga sysselsättningen i Sverige, herr Wirtén? Och allt detta sker trots att koncernen, som också Sune Johansson påpekade, går med en betydande vinst i dag — över en halv miljard kronor. Herr talman! I Arvikaområdet i västra Värmland är arbetsmarknadssituationen i dag katastrofal — 867 arbetssökande i oktober, varav 567 utan arbete och aktuella för omedelbar placering. Lägg därtill 301 i beredskapsjobb och de 307 som förutom Ero-Frys varslats, och jämför dessa långt över 1000 personer med de 73 arbeten som erbjöds vid oktobers utgång! Och detta är bara de öppet redovisade siffrorna. I dessa varvskrisens dagar finns det en risk för att de mindre kommunerna glöms bort, men för de enskilda människorna är problemen nog så kännbara och särskilt då för ungdomen. Värmland tillhör de län där storföretagen länge nog fått härja fritt och bedriva sitt spel med människornas framtid. Läser man arbetsmarknadsministerns svar, så framgår det också att läget är än värre än Electroluxkoncernen själv i sina presskommunikéer försökt framställa det. Det är inte 150-200 personer som berörs utan i praktiken 300. Siffran 150-200 gäller bara om koncernen flyttar hem viss tillverkning från utlandet — och vilka garantier finns för det? Inga som helst. Herr talman! Den 7 december kommer herr Wirtén att uppvaktas av Arvika kommun och Landsorganisationen. Över 8 000 människor har skrivit på appellen om att rädda jobben vid Ero-Frys. De har rätt att få ett klargörande besked. Kommer arbetsmarknadsministern och regeringen att se till att inga avskedanden får ske utan garantier för en ersättningsindustri eller fortsatt drift? På sikt måste självfallet en sysselsättningsplan för hela området utarbetas — ett program där man inte bara garanterar nuvarande jobb utan också skapar nya arbetstillfällen. Det visar de siffror jag anförde här tidigare. Så helt kort över till min andra fråga. Inte heller på den har jag fått något svar. Vad ämnar arbetsmarknadsministern göra åt monopoliseringstendenserna inom denna del av kapitalvarusektorn? Här svarar herr Wirtén: Goddag — yxskaft. Han framhåller att näringsfrihetsombudsmannen granskat affären och fortsätter: ”Förhållandet att företaget även i fortsättningen kommer att vara utsatt för internationell konkurrens inte minst på sina utländska marknader talade enligt NO för att företaget även framöver kommer att upprätthålla en hög rationalitet.” Men, herr Wirtén, det var inte detta jag frågade om. Det finns nämligen ingenting som säger att bara för att Electrolux skulle vara utsatt för konkurrens utomlands tar företaget inte ut monopolpriser hemma. Electrolux är prisledande i Sverige, och de få företag utifrån som ”konkurrerar” anpassar sina priser efter Electrolux — inte tvärtom. Det tjänar företagen på men inte konsumenterna. Enligt den praxis som har utvecklats skulle jag nu ställa ett antal följdfrågor, men eftersom jag anser att jag inte har fått svar på de första frågorna vill jag i stället upprepa dem, och i första hand då den mest väsentliga: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att rädda jobben vid Ero-Frys?

Fredagen den Herr fälmar Sune Johansson saknade en bit i den redovisning jag har gjort 24 november 1978 2Y utvecklingen i Ero-Frysfrågan om hur Husqvarna tog över och hur nu fusionen med Electrolux har gått till. Det gäller vad som hände tidigare, på 1950-talet. Jag vill bara konstatera, Sune Johansson, att det som då inträffade hittills har inneburit att sysselsättningen i Arvika gått upp från 100 till 420 anställda, så på den punkten var det klart till Arvikas fördel. Utvecklingen har gått vidare men Husqvarnakoncernen har fått stora ekonomiska svårigheter, vilket ledde till att fusionen med Electrolux kom till stånd. Jag har redovisat siffror, och det kallar Eva Hjelmström helt häpnadsväckande för en reklambroschyr. Men det får jag väl ta för vad det är. Siffrorna är fakta som redovisar hur Husqvarna helt enkelt skulle ha haft bara två utvägar kvar: antingen att komma i allvarliga ekonomiska svårigheter — och vad det hade kunnat leda till kan ingen säkert säga i dag, kanske konkurs — eller att låta sig säljas till något utländskt företag. Det var ungefär vad som fanns att välja på som alternativ till en fusion med Electrolux. Jag tror ändå att Sune Johansson och jag är överens om att det var den bästa vägen som ledningen, efter samråd med facket, valde. Det har också f. ö. Sune Johansson själv sagt. Han formulerade det i sitt anförande så, att den bästa möjligheten att skapa arbete i Arvika har Electrolux. Det tar jag som en intäkt för att vi är överens på den punkten. Frågan är bara hur det skall gå till. Jag har i mitt svar — i motsats till vad Eva Hjelmström säger — redovisat vilka förutsättningar det finns för att så skall ske. Eva Hjelmström försöker tala om hur man flyttar ut, och det kan hända att man flyttar ut enheter till andra länder. Men man avser också, som hon ändå tvingades notera, att ta hem produktion till Sverige. Det är ju en väg som kan leda till en förbättring av situationen i Arvika, och vi skall försöka verka för att det blir slutresultatet av denna affär. Det måste ändå vara till Arvikas gagn. Alternativet om inte detta hade inträffat är svårt att spekulera över, men risken för att ännu färre människor haft jobb i Arvika hade säkerligen varit överhängande. Nu har vi att arbeta för att det skall bli nya arbetstillfällen när rationaliseringen görs, och att den sker är väl klart för var och en som försöker sätta sig in i den ekonomiska redovisning som har gjorts i svaret. Visst kan man, som Sune Johansson säger, låta Electrolux ta en temporär förlust — och en mycket betydande förlust — på Husqvarnadelen, och det är precis vad som sker under 1978, för att på sikt efter en övergångsperiod få ett bärande företag. Men man kan ju inte bara låta utvecklingen gå vidare med förluster i några enheter. I så fall kommer Electroluxkoncernens nuvarande vinst snabbt att vändas till förlust, vilket skulle skapa stor otrygghet hos många tusen anställda här i Sverige. Det vettiga är naturligtvis att försöka komma till rätta med problemen så att man får en fungerande verksamhet inom den tidigare Husqvarnadelen. Den redovisning som finns i interpellationssvaret är i det avseendet rätt klarläggande, och den visar att något måste göras åt den produktionsenhet som finns i Arvika i dag. Det gäller då att få en ersättning så 24 snart som möjligt, men vi har trots allt förhållandevis lång tid på oss fram till 1980 då den strukturförändring som är aviserad skall genomföras. I det sammanhanget vill jag ta upp det avsnitt i interpellationssvaret som Eva Hjelmström försökte raljera en del omkring och skapa ett intryck av att jag framfört något slags lovsång över storföretagen. Men så är det inte, Eva Hjelmström. Jag pekar där på att ett stort företag har större möjligheter att under en längre övergångstid klara av en strukturrationalisering. Det finns inom ett större företag en större bärkraft och ett större spelrum när det gäller att klara upp en sådan här förändring. Jag har väldigt svårt att förstå att Eva Hjelmström skulle kunna bestrida detta faktum. Med anledning av det som Eva Hjelmström anförde i sin replik när det gäller Värmlandsregionen — också Sune Johansson var f. ö. inne på detta — vill jag säga att det inte är så att vi har lämnat Värmlandsområdet åt sitt öde. Vi har tvärtom noga försökt att följa utvecklingen där. Vi har ju tillsatt Värmlandsdelegationen som har resurser att följa utvecklingen inom näringsliv och arbetsmarknad för att genom den kartläggning som görs kunna ingripa i tid. Herr talman! Jag vill slutligen kommentera Eva Hjelmströms sista fråga om huruvida det är risk för monopolpriser på vitvarumarknaden i Sverige. Jag tycker att Eva Hjelmström visar en förvånande okunnighet om hur marknadsekonomin fungerar när hon säger att det skulle vara lätt för Electroluxkoncernen att införa monopolpriser i Sverige och samtidigt ha en väsentligt lägre prissättning på exportmarknaden — det måste ju vara innebörden av hennes påstående. Det torde vara helt klart att med en fri handel som Sverige tillämpar skulle många betydligt större tillverkare av vitvaror omöjliggöra en prissättning från Electrolux sida som innebar väsentligt högre priser på den svenska marknaden än på exportmarknaden. En sådan prissättning som Eva Hjelmström inbillar sig skulle vara möjlig skulle förvisso medföra att Electrolux icke skulle kunna sälja ett enda kylskåp i Sverige.
Herr talman! I den beskrivning av problemen inom Ero-Frys i Arvika som arbetsmarknadsministern lämnat saknas den del som egentligen är orsaken till de minskade avsättningssvårigheterna. Jag tänker då på det låga bostadsbyggandet här i landet. Det är inte bara Ero-Frys som har drabbats av en nedgång på grund av att man inte har någon avsättning på den inhemska marknaden. Vi har ytterligare ett företag i Arvika som har stora problem just med anledning av detta. Med den historieskrivning jag gjorde i mitt inledningsanförande ville jag slå fast att vi i Arvika har en speciell känsla för Ero-Frys och dess möjligheter att leva vidare, eftersom vi tycker att vi lokalt har gjort så mycket för att företaget skulle kunna etableras och utvecklas till vad det är i dag. Detta gör att vi är beredda att slåss ganska hårt för varje jobb som kan bevaras i företaget och på orten. När det gäller möjligheterna inom länet att eventuellt hjälpa Ero-Frys AB får vi alltid höra att vi ju har Värmlandsdelegationen. Men denna delegation har inte några speciella resurser utan måste arbeta på samma sätt som de traditionella regionala organen på det här området. Möjligheterna att skapa innovationer ligger i första hand på företagssidan. Jag noterar att arbetsmarknadsministern och jag är överens om att det är vid Electrolux som man eventuellt kan ta fram nya produkter. Då skall, enligt min mening, statsmakterna också hålla Electrolux varm med sådana krav och inte acceptera någon form av neddragning. Det är inte särskilt lugnt vid det här företaget när det gäller anställningsutvecklingen. Folk börjar sluta vid företaget, och därvid är det ofta specialisterna och den skickligaste arbetskraften som först ger sig av. Det blir naturligtvis svårt att ersätta denna arbetskraft, vilket i sin tur innebär ytterligare risker för att de mindre kvalificerade arbetsuppgifterna flyttas ned till Mariestad. F.n. laborerar man med vikariat och visstidsanställningar, och det gör att situationen blir mycket prekär. För något år sedan började Husqvarna att tillverka någonting som kallades för mikrougnar, men den tillverkningen har nu helt och hållet måst läggas ned. Det blev ingen avsättning, det visade sig vara en fullkomlig felbedömning. Man fick emellertid lokaliseringsstöd, och vi menar att det nu finns anledning för regeringen att se till att Electrolux inte smiter ifrån det sysselsättningsansvar som företaget åtog sig i samband med att det fick stödet. Jag har ingen anledning att ytterligare polemisera mot arbetsmarknadsministern när det gäller situationen vid Ero-Frys, men vill tillägga att måtte det i all fridens namn inte bli så, att devisen från valrörelsen — att i folkpartiets Sverige finns många små företag — kommer att medföra att man medverkar till att Ero-Frys blir ett mycket litet företag. Det tål vi inte i västra Värmland.
Herr talman! Jag konstaterar att Sune Johansson och jag fortfarande inte har fått något svar på frågan vad man tänker göra för att rädda jobben vid Ero Frys. Jag tycker att herr Wirtén för ett vilseledande resonemang, och det gjorde han också i svaret beträffande förlusten vid Husqvarna. Han sade i svaret att verksamheten vid Husqvarnakoncernen uppvisade en förlust år 1977 på 35 milj.kr., och det verkar som om han ville pådyvla Ero-Frys hela förlusten. Men detta är ju hela Husqvarnakoncernens förlust. Herr Wirtén har en tendens — och då det gäller Electrolux är detta fullt klart — att behandla Husqvarnadelen för sig och Electroluxkoncernen för sig. Nu ägs emellertid Husqvarna av Electrolux, som har en redovisad vinst på över en halv miljard kronor. Då skall också företaget ta sitt ansvar. Sedan vill jag säga några ord om vem som bäst kan trygga sysselsättningen i Arvikaområdet och västra Värmland. På litet längre sikt tror jag att det enda vettiga är, och det har också framförts tidigare i olika sammanhang, att arbeta ut ett långsiktigt statligt industriprogram. Till dess bör vi ha fått till stånd en lag som förbjuder sådana avskedanden som dem som nu varslats vid Ero Frys. Herr Wirtén påstod att det skulle ta lång tid innan avskedandena verkställs, men jag vet inte om man kan betrakta ett år som någon särskilt lång tid. Det är ju 1980 det hela skall gå av stapeln. Arbetsmarknadsministern framhöll vidare som en fördel det faktum att storföretagen har stora möjligheter att göra omplaceringar inom koncernen osv. Men, herr Wirtén, se på den utveckling som har ägt rum i Sverige under de senaste årtiondena, och läs exempelvis C.-H. Hermanssons bok om koncentrationstendenserna inom näringslivet och vad de har medfört för jobben! De har inneburit att stora företag köpt upp mindre och lagt ner verksamheten vid dessa, även i fall där de kanske i och för sig varit lönsamma — men inte tillräckligt lönsamma. De stora företagen har all möjlighet att spela med människors framtid, som jag framhöll i mitt inledningsanförande. Dessutom påstod herr Wirtén att jag uppvisade en förvånande okunnighet vad gällde frågan om monopolpriser. Jag får väl återgälda komplimangen. Jag tycker att det snarare är herr Wirtén som i det avseendet visar en förvånande okunnighet dels om den konkurrensbegränsningslag som vi har i Sverige och somt.o.m. är mindre långtgående än den som gäller i USA , dels om de större företagens faktiska agerande. Låt mig som exempel nämna Electrolux, som haft kartellbildningar bl.a. vad gäller spisoch kylskåpstillverkning. Nu behöver företaget dock inte ha dessa kartellbildningar längre, eftersom det är ensamtillverkare. Man säger t.o.m. själv i sitt pressmeddelande att Electrolux och Husqvarna tillsammans är en av Europas största tillverkare av kommersiell kylutrustning. Därmed är man också prisledande inte bara på den svenska marknaden utan också på en rad andra marknader och kan i stort sett sätta vilka priser som helst. Herr talman! Jag beklagar att arbetsmarknadsministern fortfarande inte vill ge något konkret besked. Vi får väl se om kommunen och Landsorganisationen når bättre framgång den 7 december.

Herr talman! Jag vill bara beträffande bostadsbyggandet som nämndes av Sune Johansson, konstatera att det är en fråga som ofta tas upp när man diskuterar industrisysselsättningen, som har en koppling till bostadsbyggandets volym. Men det är så, Sune Johansson, att bostadsbyggandet dramatiskt har sjunkit under en längre tid — under vilken även Sune Johanssons parti haft regeringsansvaret — från 110 000 till 52 000 lägenheter per år. Nu har det dock börjat gå uppåt igen. Jag tycker därför inte att denna kritik träffar rätt. Jag skall inte gå längre än så i den frågan. Eva Hjelmström menar att hon inte har fått något svar på frågan om vad som skall hända i Arvika. Jag tycker att det är ett fylligt svar som här har givits i kammaren om utvecklingen i Arvikaområdet. Det är nödvändigt att genomföra en strukturförändring, och den har sin grund i de ekonomiska förhållanden som jag redovisat och som jag inte tror att Eva Hjelmström kan bestrida. Jag har f. ö. aldrig sagt att det enda förlustbeloppet gäller enbart Arvikaenheten. Det framgår klart av mitt svar att så inte är fallet, och jag förstår därför inte vad Eva Hjelmström grundar sitt påstående på. Självfallet gäller beloppet hela koncernen. Electrolux skall emellertid nu ta hand om denna och bära förlusten samt även försöka se till att verksamheten inte längre går med förlust. Det rimliga är då att man får en vinstgivande produktion vid de enheter som ingår i den nya koncernen. Annars tryggar man inga nya jobb på sikt. Eva Hjelmström tog vidare upp en debatt om småföretag och stora företag. Det är litet överraskande för mig att behöva föra den debatten, eftersom jag så många gånger från denna talarstol givit uttryck för betydelsen av att vi har ett företagsklimat, som möjliggör nybildning av småföretag och utbyggnad av dem som finns — det är ju en utveckling som ger nya jobb. Då tycker jag att man också skall notera att Eva Hjelmströms medicin här äratt låta allting gå över i en statlig verksamhet. Får jag tillåta mig att göra det lilla försiktiga påpekandet att det i så fall skulle vara en större centralisering än vad någon annan här har talat om. Detta resonemang går inte ihop, Eva Hjelmström. Får jag slutligen bara säga något om mitt påstående att det blir omöjligt att sälja vitvaruprodukter från Electroluxkoncernen, om man tar till överpriser, dvs. monopolpriser som Eva Hjelmström ville formulera sig. Det tycker jag är en självklarhet, för hur skall en koncern som är den femte i storleksordningen i Europa kunna konkurrera på den svenska marknaden, om den för en sådan prispolitik? Det går inte, Eva Hjelmström, för man skulle helt enkelt slå ut sig själv. Man är tvingad att tillämpa konkurrenskraftiga priser såväl på exportmarknaden som på hemmamarknaden för att kunna konkurrera med de företag som också säljer här i Sverige.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet mera, men jag fick anledning därtill när arbetsmarknadsministern berörde bostadsbyggandets utveckling och ansvaret för denna verksamhet. Felaktiga påståenden måste bemötas. Det är riktigt att bostadsbyggandet har sjunkit, och det sjönk också under vår regeringstid, men det berodde på att vi byggt ifatt bostadsbristen och alltså inte behövde färdigställa flera bostäder. I dag har vi både en begynnande bostadsbrist och många arbetslösa inom bostadsbyggnadssektorn inkl. de anställda på Ero-Frys AB. Det är detta som utgör en skillnad. Man kan stimulera bostadsbyggandet och därmed rätta till situationen även för sådana företag som säljer komponenter till bostadsbyggandet. Jag tror inte att vi får ut så mycket mera av den här diskussionen i dag, men jag hoppas att det sätt på vilket vi aktualiserat situationen vid Ero-Frys AB skall medföra att arbetsmarknadsministern verkligen ser till att man inte släpper Electrolux hur lätt som helst utan att koncernen får stå till ansvar. Huvudinriktningen måste bli att Electrolux ser till att skaffa nya jobb till Arvika som ersättning för dem som man tänkt dra därifrån.
Herr talman! Arbetsmarknadsministerns senaste inlägg var faktiskt klargörande. Det innebär helt enkelt i klartext att regeringen stillatigande kommer att se på hur man strukturrationaliserar inom Electroluxkoncernen, varvid minst 150-200 arbetstillfällen kommer att försvinna där uppe. Det var faktiskt det besked som arbetsmarknadsministern gav, vilket jag beklagar. Sedan några ord om statlig kontroll och om vad herr Wirtén sade orn denna. Det är väl i och för sig ingen hemlighet här i kammaren att vänsterpartiet kommunisterna eftersträvar en kontroll av företagen och att vi är emot den anarkistiska ekonomi som råder i dag. Vi vill alltså på sikt ha planhushållning och socialism, men på kort sikt har vi lagt fram en rad förslag som regionvis skulle trygga sysselsättningen. I dessa förslag ligger också att man skall skapa en långsiktig plan och bygga ut industrier i bl.a. västra Värmland. Så vill jag slutligen ställa en kuggfråga till arbetsmarknadsministern apropå detta med monopolpriser. Om ett företag har 100 26 av en marknad, har det då möjlighet att sätta vilka priser som helst eller inte? Det är til syvende og sidst det som frågan gäller. Electroluxkoncernen har en dominerande marknadsandel inom den här området, och inte bara i Sverige utan även utomlands har den en mycket stor del. I Sverige uppgår marknadsandelen till 60-65 26. Men om man har 100 926 av marknaden, kan man då inte sätta vilka priser man vill?
Herr talman! Jo, om man har 100 96 kan man sätta de priser man vill, ifall det inte kommer in någon konkurrens utifrån. Men nu är detta inte fallet, och frågan är därför felaktigt ställd. Marknadsandelen i Sverige är i stället 65 96, och med en mycket hård konkurrens utifrån får man nog vara snäll och hålla konkurrenskraftiga priser — annars får man inte sälja. Jag vill bara säga till Sune Johansson att det är nödvändigt att stimulera bostadsbyggandet just nu, och det är vad vi gör. Byggandet ökar också. Får jag tillägga, med anledning av vad Eva Hjelmström sade, att vi inte kommer att bara stillatigande se på utvecklingen. Jag vet mig inte ha gett något på hand i den riktningen, utan hela mitt svar andas en vilja att man skall ersätta de produkter som nu tillverkas i Arvika med andra produkter. Jag har också redovisat att ledningen av företaget redan har antytt vad som kan hända i det avseendet: att man tar hem tillverkning utifrån och förlägger den till Arvika. Att man också har en utveckling på gång i Arvika som ger nya produkter tror jag är känt, i varje fall för Sune Johansson, möjligen också för Eva Hjelmström. Det är det här som är det konstruktiva i debatten och inte Eva Hjelmströms försök att påstå att om man bara får en statlig koncern, så skall man kunna bygga ut industrier. Det räcker inte, Eva Hjelmström. Man måste också ha möjlighet att producera en vara som går att sälja och som är efterfrågad annars hjälper det inte den industrin ett enda dugg.
Herr talman! Hittills har det ju gått bra att sälja Ero-Frys produkter, och jag tror att det skulle gå att göra det i fortsättningen också. Men jag kan fortfarande inte se på vilket sätt vi har fått klart besked om jobben vid Ero-Frys. Arbetsmarknadsministern säger att Electrolux kommer att ta hem annan tillverkning utifrån. Vilka garantier har arbetsmarknadsministern för att man gör detta? Och om man inte gör det, vad tänker arbetsmarknadsministern göra då? Att man tänker ta hem tillverkning utifrån skulle dessutom innebära att i stället för att 300 människor avskedas skulle ungefär 150 avskedas. Fortfarande innebär det ju att 150 jobb kommer att försvinna i detta område, där man redan har en omfattande arbetslöshet och där sysselsättningssituationen, framför allt för ungdomarna, är hemsk. Vad beträffar diskussionen om monopolpriser vill jag säga att de utländska konkurrenterna sätter sina priser med utgångspunkt i vad Electrolux tar ut på den svenska marknaden i dag.
Herr talman! Får jag bara ställa en motfråga till Eva Hjelmström: Går det verkligen bra att sälja produkter om man gör miljonförluster?
Herr talman! Såvitt jag har kunnat finna är det inga miljonförluster som görs vid produktionen hos Ero-Frys. På kort sikt anser jag dessutom bestämt att företaget får lov att acceptera att det görs vissa förluster, eftersom det måste vara samhällsekonomiskt lönsamt — även om det inte är det företagsekonomiskt sett och även om kapitalägarna inte kan göra sig så stor vinst på kort sikt.
Herr talman! Det konstruktiva i den här diskussionen måste väl ändå vara att försöka finna en ersättningstillverkning i Arvikaenheten, som ger vinst och tryggar jobb för de anställda. Det är det vi arbetar för, och jag trodde att vi skulle kunna vara eniga om det.
Herr talman! När det gäller det sista kan jag helt instämma med arbetsmarknadsminister, men jag har fortfarande inte fått några garantier för att en sådan alternativ produktion kommer till stånd och räddar jobben.

Herr talman! Jag skulle i dag ha besvarat Oswald Söderqvists interpellation 1978 79:78 till utrikesministern om åtgärder för att stoppa vapenexporten till Indonesien har överlämnats till mig för besvarande. Då också Alf Lövenborg är förhindrad att närvara i dag och eftersom interpellationerna delvis sammanfaller, kommer båda dessa interpellationer enligt överenskommelse att besvaras måndagen den 18 december.

Herr talman! Nils Hjorth har frågat vilka åtgärder regeringen ämnar vidta i internationella organ för att påskynda ett klarläggande av de försvunna cyprioternas öde. FN:s generalförsamling har behandlat frågan sedan 1975. 1977 fattades beslut om att i samarbete med de båda befolkningsgrupperna upprätta ett undersökningsorgan med deltagande av Internationella röda korset. De förhandlingar som förts med grekcyprioter och turkcyprioter om upprättande av ett sådant organ har emellertid ännu inte lett till resultat. I ett svenskt anförande i FN:s generalförsamling den 9 november i år framhölls att direkta förhandlingar mellan de båda befolkningsgrupperna utgör nyckeln till en lösning av Cypernproblemet. Genom en sådan skulle man också skapa förutsättningar för att lösa de allvarliga humanitära och sociala problem som konflikten fört med sig. Vi underströk i FN att parterna bör ge FN:s generalsekreterare fullt stöd och samarbeta med honom för att få 37 fram uppgifter om de saknade personerna. FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, där Sverige är medlem, har krävt att de mänskliga rättigheterna skall återupprättas i full utsträckning på Cypern. Jag vill också nämna att Cyperns regering har anmält Turkiet till den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna på Cypern. Kommissionens rapport behandlas f. n. inom Europarådets ministerkommitté. Sverige verkar även där för att de mänskliga rättigheterna skall respekteras på Cypern. Vad som nu måste till är en beredvillighet från båda parters sida att gemensamt ta itu med detta problem.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga är det besök på Cypern som jag jämte några andra socialdemokratiska riksdagskamrater gjorde under den riksdagsfria veckan i månadsskiftet oktober-november. Vid kontakter med grekoch turkcyprioter, besök i FN:s högkvarter i Nicosia och vid den svenska FN-bataljonen samt våra resor på den omstridda ön fann vi djupgående meningsskiljaktigheter mellan parterna. Detta gällde både den konstitutionella och den territoriella frågan. De utrymda, ödelagda områdena mellan zonerna gav ett hemskt och spöklikt intryck. Flyktingarna, som till stor del tvingas bo i tält och masonithyddor, för en trist tillvaro. De lever på hoppet om att få återvända till sina hem igen. Om nu hoppet brister — och det gör det om inte en lösning kommer till stånd inom rimlig tid — är det risk för desperation och våldshandlingar, med allt vad det kan innebära. För barnen som måste växa upp i denna deprimerande miljö är framtiden synnerligen mörk. Det finns ett problem — som kan tyckas mindre men som för de drabbade är allvarligt — som borde kunna lösas utan avvaktan på Cypernfrågans lösning. Det gäller de många försvunna cyprioternas öde. Vi sammanträffade med representanter för den organisation som anhöriga till de omkring 2000 saknade grekcyprioterna bildat. De visade upp långa listor med namn på personer som försvunnit, och med bilder och tidningslägg kunde de bevisa att dessa fanns i livet på turkisk sida. Från turkiskt håll framhölls också att många turkcyprioter saknades. Båda sidor förnekade dock bestämt att det fanns några personer från den andra sidan på deras område. Den undersökningskommission som bildades efter överenskommelsen i februari 1977 har uppenbarligen ej fungerat, då enighet inte har kunnat nås om kommissionens mandat. FN och andra internationella organ måste därför gripa in och se till att det verkligen händer någonting. Jag anser att Sverige i denna fråga borde utöva påtryckning och ta nya initiativ. Det var anledningen till att jag ställde min fråga till utrikesministern. Den kan betraktas som en vädjan mot bakgrund av de intryck vi fick vid samtalen med anhöriga till de försvunna. Det måste anses vara en mänsklig rättighet att få klarhet i försvunna anhörigas öde. Ett aldrig så brutalt besked är bättre än att sväva i ständig ovisshet. Det är också orimligt att man intekan — Nr 41 träffas och förhandla om denna fråga. Jag tackar utrikesministern för svaret och jag vill framhålla att jag tycker det är bra att Sverige nu liksom tidigare aktivt arbetar för respekten för de mänskliga rättigheterna. Efter vad som underrättats mig innehöll det svenska inlägget i generalförsamlingen den 9 november på initiativ av Birger Rosqvist och övriga socialdemokratiska FN-delegater en kraftigare betoning av detta allvarliga problem än som avsågs i den ursprungliga texten, och det tackar jag för. Sverige röstade för resolutionen men lade ned sin röst när det gällde en begäran om att FN:s säkerhetsråd omedelbart skulle ta upp Cypernfrågan för eventuella sanktioner mot Turkiet. Jag vill fråga utrikesministern vad som var anledningen till detta och om man kan säga att årets resolution var kraftigare än den tidigare.
Herr talman! Jag delar herr Hjorths uppfattning att man om möjligt bör vidta åtgärder genom vilka man åtminstone partiellt kan bistå offren för Cypernkonflikten. Även om man inte kan lösa hela problemet, så bör man i alla fall göra någonting. Debatten pågår nu i tredje utskottet i FN. Där föreligger en cypriotisk och en turkisk resolutionstext, och vi hoppas att man skall kunna enas om en enda text. Det problem som förelegat när det gällt att enas om en undersökningskommission har rört sig om huruvida en sådan kommission skulle arbeta med majoritetsbeslut eller om den skulle agera enbart genom en enhällighetsregel såsom turkarna har föreslagit. Man har ännu inte kunnat komma fram till någon lösning på det problemet. Jag tror ändå att man kan säga att nya initiativ är på gång. Det har i pressen framskymtat uppgifter, som också herr Hjorth har sett, om att det från stormaktshåll tagits nya initiativ för att få i gång samtalen i Cypernfrågan på bred front. Det är givet att om så sker kommer detta att underlätta arbetet med att få en lösning på de humanitära problem som herr Hjorth åsyftade här. När det gäller säkerhetsrådet är problemet där frågan om rådets kompetens att agera i sammanhanget.

Herr talman! Jag är glad över att man kan vänta nya initiativ för att få i gång samtalen i den här frågan. Det är som vi alla vet svårt att få till stånd effektiva undersökningar så att man kan fastställa vad som hänt de många personer som saknas. Trots den principöverenskommelse som föreligger om ett samarbete mellan Internationella röda korset och FN:s generalförsamling har ju praktiskt taget ingenting hänt. Det räcker inte med att bara understryka vikten av förnyade ansträngningar, utan det gäller också att försöka klarlägga de saknade personernas öde. I det dödläge som råder måste man, om man inte lyckas åstadkomma någonting med de nya initiativ som skall tas, ta ytterligare initiativ för att lösa dessa problem. 39 Det råder som utrikesministern säger olika uppfattningar på den grekiska resp. den turkiska sidan om undersökningskommissionens status, och man beskyller också varandra för att inte vilja förhandla. Jag tycker därför att FN borde utse en speciell förhandlare för enbart denna angelägna fråga. Det är av stort humanitärt intresse att försöka skapa klarhet i de försvunna personernas öde, och alltför många personliga lidanden och tragedier har ägt rum under de år som gått utan att man ens har kunnat inleda underhandlingar. Jag såg i dagens tidningar att den turkiske premiärministern Ecevit kommer till Sverige i december. Kan det tänkas att utrikesministern då tar upp frågan om de försvunna cyprioterna med honom?
Herr talman! Jag skall resa till Grekland i morgon på officiellt besök, och jag utgår ifrån att vi vid det besöket får tillfälle att diskutera Cypernfrågan. Självfallet kommer vi också att tala med den turkiske premiärministern om detta problem när han kommer till Stockholm.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för detta och hoppas att det kan leda till ett positivt resultat. Under vårt besök på Cypern träffade vi föräldrar och andra anhöriga till de försvunna grekcyprioter som inte har registrerats som krigsfångar. Det har ju gått många år sedan 1974, utan att man har fått någon klarhet i vad som har hänt dem. Och för att tala om den stora saken: Det borde vara möjligt för dessa små folk att leva tillsammans utan inblandning av andra länder. På båda sidor är man, såvitt jag vet, inte nu främmande för en bizonal lösning, men man har olika uppfattning om en centralregerings befogenheter. Vi hade ett samtal med Spyros Kyprianou, som anser att det största hindret för en lösning av Cypernproblemet är närvaron av turkiska trupper. Sedan talade vi med den turkcypriotiske förhandlaren Suleyman Unan, som anser att trupperna är nödvändiga för att man skall kunna garantera turkcyprioternas säkerhet. Enligt hans uppfattning vill grekerna försöka förena Cypern med Grekland, men några sådana funderingar kunde vi inte märka under våra samtal med grekerna. Den tanken torde tillhöra det förgångna. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag skulle i dag ha svarat på en interpellation av Oswald Söderqvist om den politiska situationen i Nicaragua. Herr Söderqvist är emellertid förhindrad att komma i dag, och mitt svar på interpellationen får därför uppskjutas till ett senare tillfälle.

Herr talman! Allan Hernelius har till mig ställt följande tre frågor rörande Bai Bang-projektet i Vietnam. 1. Vilken är dagens prognos för svenska kostnader i samband med Bai Bang-projektet enligt nu gällande avtal och förpliktelser? 2. I vad mån påverkas framtida kostnader av rådande krigsförhållanden i regionen? 3. Är det regeringens avsikt att, även sedan den av svenska gåvomedel finansierade anläggningen slutförts och kan vara i drift, Sverige skall påtaga sig finansiellt ansvar för driften under ett antal år? Låt mig först kommentera två saker som Allan Hernelius tar upp i inledningen till sin interpellation. Det sägs där att Sverige står för all finansiering av Bai Bang-projektet. Detta kräver kanske ett tillrättaläggande. I det avtal som slöts år 1974 mellan Sverige och Vietnam om projektet utfäste sig Sverige att hjälpa till att genomföra projektet från byggnadsoch montagefaserna till driftskedet. Medan Sverige enligt avtalet i huvudsak står för kostnader i utländsk valuta, ankommer det på den vietnamesiska sidan att tillhandahålla lokala resurser såsom arbetskraft, mark, lokalt upphandlad materiel m.m. Det är svårt att sätta ett värde i svenska kronor på dessa vietnamesiska insatser. SIDA beräknar att Sverige står för ca 85 96 och Vietnam för ca 15 96 av den totala projektkostnaden. Den andra punkten gäller uttalandet att Sverige inte har en beslutanderätt över projektet som motsvarar vårt stora finansiella åtagande. I avtalet stipuleras att vardera parten har en egen projektorganisation. Ett nära samarbete förutsågs då på alla nivåer. Sådant samarbete har också hela tiden ägt rum. Denna parallella organisation hade som syfte att befrämja kunskapsöverföring, men det är riktigt att den också har vållat problem. Vi tror oss numera i det dagliga arbetet ha kommit fram till förbättrade samarbetsformer. Allan Hernelius tycks utgå från att en ensidig svensk beslutanderätt över verksamheten skulle varit en fördel. Det är tveksamt om detta är riktigt, och jag vill också bestämt ifrågasätta att något sådant vore önskvärt. Uppbyggnaden av projektet har under alla omständigheter i stor utsträckning varit beroende av åtgärder och beslut som ankommer på vietnamesiska myndigheter. Genom att redan i projektorganisationen medverka i beslutsfattandet kommer de vietnamesiska myndigheterna att på sikt lättare kunna ta det fulla ansvaret för verksamheten. Låt mig så övergå till de tre frågor Allan Hernelius ställt. Det svenska bidraget beräknades vid avtalstillfället 1974 till 770 milj.kr. I dag räknar SIDA med att Sveriges kostnader kommer att uppgå till 1 605 milj.kr. De främsta orsakerna till kostnadsökningen är, som Hernelius anför, förseningar och en inflation som blivit betydligt högre än som ursprungligen beräknades. 55 96 av kostnadsökningen beror på prishöjningar. Andra förklaringar till de ökade kostnaderna är reservdelsåtgången och utbildningsbehovet, som båda är större än som förutsågs. Viss utvidgning av projektet utöver de ursprungliga planerna har också medfört fördyringar. Jag anser det mycket angeläget att stora ansträngningar görs för att begränsa kostnadsökningarna och så långt möjligt hålla uppgjorda och överenskomna planer. Förseningar och fördyringar resulterar i att det blir mindre utrymme för andra insatser med svenskt stöd. Med anledning av Allan Hernelius andra fråga konstaterar jag att gränskriget med Kampuchea inte tycks ha lett till någon minskning av de vietnamesiska insatserna i Bai Bang-projektet. Vårt intryck är tvärtom att man från vietnamesisk sida gör vad man kan för att öka takten i genomförandet. När det gäller driften av Bai Bang får jag först säga att svenskt stöd till denna inte ligger inom det gällande insatsavtalet. Något beslut föreligger inte heller om svensk medverkan under driftskedet. Frågan har emellertid varit föremål för diskussioner, och vi kan emotse en framställning om svenskt stöd till driften inom kort. Regeringen kommer att ta ställning till frågan efter sedvanlig beredning av SIDA. Om Vietnams regering anser sig behöva bistånd med driften under en inkörningsperiod på några år framstår enligt min mening sådant stöd som angeläget. För att vår biståndsverksamhet skall bli effektiv krävs att Sverige också följer upp och medverkar till att ett stort projekt som finansierats med biståndsmedel utnyttjas till sin fulla kapacitet. Landprogrammeringens principer kan sägas leda till samma ståndpunkt. Om ett mottagarland begär bistånd på ett område där Sverige redan är verksamt i landet och inom vilket Sverige har sakkunskap, finns det ingen rimlig anledning att avvisa en sådan begäran.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Det kom i god tid. Först ett par kommentarer till inledningen i svaret: Utrikesministern påpekar att Sverige icke står för all finansiering av projektet. Vietnam svarar t.ex. för mark och lokal arbetskraft. Ja, det har vi nog haft klart för oss. Om herr utrikesministern hade låtit någon av sina medarbetare gå igenom tidigare debatter i frågan, hade han också fått reda på att detta varit en förutsättning för alla de diskussioner som vi har fört i kammaren i denna fråga. Visserligen var 1974 års regeringsavtal besynnerligt men ändå inte så besynnerligt att Sverige skulle betala marken och den mycket rörliga vietnamesiska arbetskraften. Det hade varit en oöverstiglig uppgift. Samma terminologi som jag använder använde t.ex. SIDA-chefen i en intervju i Göteborgs-Posten för någon tid sedan. Vad jag avsåg var givetvis den externa finansieringen, så det där tillrättaläggandet var kanske inte helt påkallat. Beträffande en annan sak i inledningen till interpellationen vill jag också framhålla att jag icke har utgått ifrån att det skulle ha varit lämpligast att Sverige ensamt haft ansvaret i Vietnam för detta projekt. Det hade säkerligen inte varit bra. Men nuvarande organisation med dubbelkommando inskrivet i avtalet är icke heller bra. Det har vållat problem, säger utrikesministern. Ett praktfullt understatement! Jag kan bara ta ett sådant exempel som att det finns två tidsplaner, en vietnamesisk, som är anknuten till Vietnams femårsplan, och en svensk, som är mera realistisk. Mellan dessa båda planer ärdet en betydande skillnad. Det skiljer ibland på flera år, har det sagts. Det är självfallet mycket svårt att bedriva en meningsfull projektering under sådana förhållanden. Jag vill också peka på att den forskare — ekonom — som TV anlitade för en utredning, Marian Radetzki, påpekar att hur smärtsamt och pinsamt det än är måste man avlägsna den suddighet som finns i nuvarande beslutslinje och som har vållat så många problem. Jag citerar honom fritt.

Jag hoppas att samma handlingsförlamning icke kommer att prägla den nuvarande. Nu till det intressanta: Vilken är i dag tidsoch kostnadsprognosen? Det var den väsentliga frågan i min interpellation. Utrikesministern har inget svar på den frågan utan hänvisar till den kalkyl som upprättades i våras och som då slutade på 1 605 milj.kr., och han anser det mycket angeläget att den kalkylen hålls. Bra. Men prognoserna har faktiskt avlöst varandra under den tid som man arbetat med detta projekt. En kort rekapitulering, herr talman. Vid avtalets undertecknande — utan riksdagens hörande —-i augusti 1974 var siffran som fastställdes 770 milj.kr., varav 150 milj.kr. skulle vara en reserv. Ännu i november 1975 ansåg den dåvarande biståndsministern att denna reserv var fullt tillräcklig. År 1976 löd den nya kalkylen på 920 milj.kr. Sedan gick det raskt undan. I oktober 1976 var siffran uppe i I 055 milj.kr. och i våras som nämnts 1 605 milj.kr. Men vad är dagens siffra? Det har vi inte fått höra. Så en annan sak, nämligen hur riksdagen faktiskt har behandlats under hela denna tid. I 1974 års statsverksproposition omnämndes projektet på de berömda elvaraderna. Då sades det att projektet sannolikt skulle överstiga 500 milj.kr. Några månader senare undertecknades avtalet — som jag sade utan riksdagens hörande. Författningsmässigt är detta ytterst intressant. Vår största biståndsinsats genom tiderna har icke någonsin underställts riksdagen. Ytterligare en sak: I debatten den 12 november 1976 sade dåvarande biståndsministern Ullsten att det faktum att kostnaderna stigit icke drabbar Sverige, utan att det tas på landramen. Det skulle alltså vara vietnameserna som betalade. Följden är naturligtvis att landramen måste anpassas efter kostnaderna även för pappersbruket, och så har också skett. Vietnam är nu vårt största mottagarland. Det är klart att ett projekt som detta måste visa stora kostnadsstegringar — det gör alla andra projekt, inhemska och utländska — och det finns det ingenting att säga om i och för sig. En tidigare ambassadör i Vietnam har i en artikel i Rapport utförligt belyst detta. De skäl han framlägger är klara: Det är olika ekonomiska system som bryts mot varandra, olika former för beslutsfattande, och den inflation som drabbat världen har naturligtvis till någon del drabbat även det här avtalet. Därtill kommer, som utrikesministern mycket riktigt påpekar, att utvidgningar av projektet ägt rum under hela tiden — utvidgningar som inte fanns i avtalet. Så har t.ex. Sverige fått åligganden beträffande hamnen, att bygga lagerhus osv., vilket inte förekom i avtalet. Man har också kunnat konstatera ett svinn i betydande omfattning, som icke hade beräknats. Man har vidare konstaterat att utbildningen av arbetskraften på orten har mött särskilda svårigheter. Storleken av kostnadsstegringen är i alla fall skrämmande, och grundfelet ligger naturligtvis i avtalet. Jag tror att om vetenskapsmannen doktor Blix skall ha ett skolexempel i sin verksamhet, vid seminarier och annat, på hur ett internationellt avtal icke skall skrivas, så kan han mycket väl åberopa det här avtalet. Först och främst skulle Sverige hjälpa — men hur länge? Enligt avtalet skulle Sverige stå till tjänst med gåvan och genomförandet av projektet från byggnadsoch montageskedena till det skede då fabriken är i normal drift. Det sades ingenting om när detta skulle vara fallet. Däremot slöts ett årsavtal vid sidan av detta avtal, som löper ut den 1 juli 1979, men då är inte anläggningen i drift. Dessa två avtal kolliderar alltså med varandra. När detta har diskuterats har utrikesministern — då som sakkunnig — framhållit att det stora avtalet tar över. Det är mycket möjligt att han juridiskt har rätt på den punkten, men även detta visar ju hur löst avtalen var skrivna. På s. 40 i den omnämnda utredningen av Olle Rimér heter det också att avtalet har givits en sådan innebörd och i vissa stycken fått en sådan formulering att det försvårat genomförandet av projektet. Det är ett nog så kategoriskt omdöme och ett klart belysande av vad jag här säger. Det bästa man kan säga om avtalet är att entusiasmen tog överhand över förnuftet hos dem som gjorde upp avtalet. Beträffande den andra frågan, om kriget med Cambodja — eller Kampuchea, vilket man vill — skulle påverka kostnaderna för Bai Bang, säger utrikesministern att ”gränskriget — —— inte tycks ha lett till någon minskning av de vietnamesiska insatserna i Bai Bang-projektet”. Nu var min fråga något mera vidsträckt. Den gällde påverkan på ”framtida kostnader av rådande krigsförhållanden i regionen”. Det är svårt att tänka sig annat än att redan kriget med Cambodja medfört ökade ansträngningar för vietnameserna, vilket kan få konsekvenser även för Bai Bang, t.ex. genom förlängda lossningsoch liggetider för fartyg i hamnen jämte transportsvårigheter, materielbrist osv. Men den militära bevakningen av gränsen mot Kina och de intermezzon som rapporteras därifrån måste också påverka Bai Bangprojektet. Vänstern i Sverige diskuterar för ögonblicket vem som har börjat kriget, Cambodja eller Vietnam, och vem som har orsakat tvisten med Kina. Det meningsutbytet tänker jag inte lägga mig i, men uppenbart är att Vietnam, som ganska länge sökte balansera mellan Kina och Sovjet, nu valt sida. För att citera Anders Mellbourn i Dagens Nyheter 13 november: ”Nu sticker de vietnamesiska ledarna inte under stol med att de räknar sig till den samlade internationella kommunistiska rörelsen. Och även om de säkert är helt ärliga i sin betoning av det nationella oberoendet är det ideologiska och ekonomiska beroendet av Sovjet uppenbart.” Mellbourn drar därav den slutsatsen att det blir svårt att lika starkt som tidigare engagera den svenska opinionen för Vietnams sak. Till bilden hör också att Vietnam gått in som medlem i COMECON, östblockets ekonomiska sammanslutning, och där får landet bl.a. sällskap med Cuba. Vidare hör det till bilden att Vietnam nyligen slöt ett 25-årigt vänskapsoch biståndsavtal med Sovjetunionen som, enligt mångas bedömning, skapat ett beroende för landet likställt med det som föreligger för öststaterna i förhållande till Sovjetunionen. En liten fråga: A-pressen har på sistone uppgivit att arbetskraften i Vietnam inte räcker till för Bai Bang längre, utan filippinska arbetare måste användas, och i så fall åtföljda av skuggor från Vietnam —en skugga per arbetare. Är denna uppgift riktig? Men jag upprepar på sätt och vis frågan i interpellationen: Har verkligen inte utrikesministern fått några som helst rapporter om intermezzon eller andra olägenheter i samband med krigstillståndet och Bai Bang-projektet? Nu till framtiden — den tredje frågan, nämligen den om eventuella bidrag till driften av Bai Bang. Herr Blix konstaterar att en framställning därom är att vänta och att regeringen inte tagit ställning därtill. Men var han själv står gör han alldeles tydligt klart. Han säger att det finns ingen rimlig anledning för Sverige att avvisa en begäran om bidrag även till driften. Jag skall faktiskt ge herr Blix några rimliga anledningar till detta. En rimlig anledning är frågan: Är det verkligen meningen att Sverige skall fortsätta att ta ansvar för ett projekt, när det nu en gång kommer att avslutas, ett projekt som redan kostat varje svensk medborgare, gammal eller ung, 200 kr. per person, och som innan det är avslutat kommer att kosta mera? Är det verkligen meningen att vi skall fortsätta med subsidieoch gåvopolitiken för detta projekt? Om Vietnam behöver en mängd teknisk arbetskraft, bl.a. ingenjörer, varför inte ordna detta på rent kommersiell väg? Att Sverige skulle ingå nya och långsträckta förbindelser utöver de tidigare, som ännu alltså är obestämda i tiden, förefaller minst sagt omotiverat, och jag kan inte undgå att beteckna utrikesministerns kategoriska utfästelse på den punkten som häpnadsväckande. Därtill kommer att ett sådant förlängt biståndsavtal skulle slutas på rätt obestämd tid; mitten av 1980-talet har nämnts i denna kammare. Avtalet skulle dessutom slutas under åtminstone partiellt pågående krigstillstånd. Jag tror en sådan förlängning av det omdiskuterade svenska Bai Bang-projektet icke skulle stå i överensstämmelse med svensk opinion och att de skäl som talar emot tydligt överväger de åberopade skäl som talar för.

Herr talman! Det finns ett engelskt uttryck som säger: Nothing succeeds like success — dvs. ingenting lyckas såsom framgång. Man kanske skulle kunna komplettera det med att säga: Ingenting hackas det på så mycket som på en hackkyckling. Det ligger något i det när det gäller Bai Bang. Bai Bang-projektet har haft väldigt stora problem, delvis därför att det är ett mycket stort projekt — det största enskilda projekt vi är involverade i —, delvis därför att det byggs upp i ett land som är skadat av kriget och som stått inför många administrativa problem. Huruvida den regering som nu sitter vid makten, eller trepartiregeringen som satt vid makten, skulle ha startat ett så stort projekt vet jag inte. Vad jag däremot tycker att jag utan vidare kan säga är att när Sverige har gått in i ett så här stort projekt måste vi — oavsett vilken regering som sitter vid makten — föra det i land, se till att inte bara taken kommer på byggnaderna utan också att maskinerna snurrar och att projektet ger den avkastning och den verksamhet som ursprungligen var avsett. Allan Hernelius och jag är ense på en del punkter. I fråga om Bai Bangprojektet är jag ense med honom när det gäller utformningen av 1974 års avtal. Jag tycker det var otillfredsställande att man å ena sidan laborerade med en tidsgräns, å andra sidan förutsatte att vår insats skulle pågå tills projektet var fullbordat. Mellan de två satserna i avtalet fanns det en spänning som inte borde ha funnits där. Jag håller också med Allan Hernelius om att 1974 års avtal borde ha underställts riksdagen. Jag håller även delvis med Allan Hernelius när det gäller det som han kallar för dubbelkommandot. Det är riktigt som han säger att det har lett till en del svårigheter. Men vad jag har velat göra är att peka på att det också har fört med sig väsentliga vinster, nämligen att den vietnamesiska parten i alla led av processen har varit involverad och kunnat tillgodogöra sig de kunskaper som vi kunde överföra. Det var också nödvändigt att många enheter inom den vietnamesiska förvaltningen kopplades in för att ett så stort och komplicerat projekt som Bai Bang skulle kunna föras i land. Det består ju inte bara av en pappersoch massafabrik utan också av en mängd andra aktiviteter som gäller skogsodling, avverkning, transporter, vägar, samhällen, kraftförsörjning osv. Det har varit viktigt att ministeriet för lätt industri har fått åstadkomma den samordning som var nödvändig för att hela den vietnamesiska förvaltningens olika armar skulle kunna fungera. Att så inte alltid har varit fallet, att man inte lyckats i tillräcklig utsträckning, är bara en del av underutvecklingen i landet. Jag tror ändå att det har varit ett nödvändigt organisatoriskt drag. Allan Hernelius pekade på att tidsplanerna skiljer sig på svensk och vietnamesisk sida. Det är riktigt att man på svensk sida gjort upp tidsplaner som förutser längre tid för genomförande av projektet än vad vietnameserna gjort. Det är naturligt att vietnameserna gärna vill få projektet att stämma med den femårsplan som de har och att det är svårt för dem att rucka på den. Det finns en stelhet i planeringen där. På svensk sida har vi bemödat oss att nå fram till enighet om en justerad tidsplan. Jag har själv fört sådana diskussioner med vietnameserna, och nya sådana diskussioner kommer att föras i december månad. Jag kan f. ö. säga att under det gångna året har arbetstakten förbättrats väsentligt. Vietnameserna har trots sina många andra svårigheter satsat mera kvalificerad arbetskraft. Ändå har man inte helt lyckats. Det är riktigt som Allan Hernelius säger att en del filippinska specialarbetare kommer att medverka. Det rör sig om ett 20-tal sådana arbetare. Deras medverkan sker i samförstånd mellan den vietnamesiska och den svenska parten. När det gäller driftskedet har jag litet svårt att följa Allan Hernelius resonemang. Han tycker att det är nästan självklart att vi så fort vi har lagt taklagskransen på fabriken skall dra oss ur och låta vietnameserna sköta resten. Jag tycker att det är naturligt att vi, när vi har satsat drygt 1,5 miljarder kronor i projektet, också hjälper till så att hela denna stora fabrik kommer till den nytta som ursprungligen var tänkt, även om vi därmed kommer att gå med på att en del av den vietnamesiska landramen utnyttjas för det ändamålet. Det är en synpunkt och ett synsätt som jag inte anlägger bara på Vietnam utan som jag menar gäller också i övrigt biståndsarbete i andra länder. Vi bör inte bara gräva brunnar i Tanzania och hoppas att de fungerar, utan vi bör också därefter komma tillbaka och se till att reservdelar finns och bistå våra partner så att det som vi satt i gång också fullbordas. Vi är ju ute efter att häva underutvecklingen, inte efter att bara bygga svenska monument. När det gäller Kampucheakonflikten menade Allan Hernelius att jag kanske svarade litet för snävt, när jag sade att just Kampucheakonflikten — eller Cambodjakonflikten, om man vill kalla den så — inte hade någon direkt inverkan. Det är ett korrekt svar, om vi ser till vad som händer just nu i Bai Bang, men jag tror att det kan finnas risker, om man ser på de konflikter som pågår i området, den spänning och de skärmytslingar som förekommit visavi framför allt Kina, att det blir en del sidoeffekter på Bai Bang-projektet, även om vi ännu inte märkt särskilt mycket av det. Men det är givet att t.ex. lossningen i Hai-phongs hamn kan påverkas av det och att, vilket är allvarligast, verksamheten i de skogsområden som ligger norr om Bai Bang - och som därmed också ligger närmare gränsen till Kina — kan påverkas och att det blir problem med tillförseln av material till projektet och fabriken. Jag vill dock säga att den kalkyl som vi gör beträffande slutsumman visar att den fortfarande stannar på 1,6 miljarder kronor. SIDA och projektledningen har f. n. inte fått några intryck som tyder på att man inte skall kunna fasthålla vid den siffran. Men naturligtvis kommer till den summan kostnader som kan bli aktuella för bistånd också med driften. De kostnaderna kommer då att läggas ovanpå denna summa under några års tid. Men vad gäller projektet i 1974 års avtal räknar vi fortfarande med att 1,6 miljarder skall vara nog. Den siffran och den kostnadsförhöjningen är naturligtvis något som verkar väldigt högt. Men jag vet att bl.a. Ernst Michanek i utrikesutskottet har påpekat att den på inget sätt är exceptionellt hög och att projekt av motsvarande storlek som har genomförts av Världsbanken också har råkat ut för fördyringar av denna storleksordning. Han har också poängterat att om man skulle jämföra den fördyring som här har inträtt med den fördyring som inträdde vid Norrbottens järnverk skulle det närmast vara en oförsynthet mot Bai Bang-projektet.

Herr talman! Får jag först rätta en missuppfattning. Utrikesministern sade att jag anser att biståndet till Bai Bang skall avbrytas när taklagskransen ligger på. Nej, det anser jag inte. Jag kan försäkra utrikesministern, som kanske inte har erfarenhet från detta område, att det går lång tid mellan taklagskransens påläggande på en byggnad och tidpunkten då driften är i gång. Det kan röra sig om betydande intervall, som i detta fall måste räknas in. Jag har icke menat annat än att vi skall följa avtalet och stå för allting tills anläggningen är i drift, vilket är en helt annan sak än taklagskransens påläggande. Men viktigare: Utrikesministern säger att det lätt blir en hackkyckling av vissa projekt — och det är rätt. Det kan även gälla personer och det kan gälla projekt av detta slag. Utrikesministern tillägger emellertid att när vi har bundit oss för ett avtal av denna karaktär, skall vi också föra det i hamn. Jag kan helt instämma på den punkten. Moderata samlingspartiet har för sin del varken i denna riksdag eller tidigare på något sätt vägrat att stå bakom det anslag som äskats för just Bai Bang-projektet. Vi har ansett oss bundna av avtalet, och vi är lika beredda som andra att se till att projektet förs i hamn enligt avtalet. Men vi har velat ha en ny diskussion om avtalet med vietnameserna — och det kan inte anses vara förbjudet. Vi har velat ha en omförhandling för att komma till rätta med de uppenbara olägenheter som finns och som utrikesministern medgav finns i avtalet. Vi kan å andra sidan inte, bara för att vi var kritiska redan när avtalet tillkom, sänka hela frågan i tystnadens brunn och lägga locket på och undvika fortsatt kritik. Rätten att kritisera måste vi ha, kanske inte minst för att vi var så kritiska från början, redan år 1974. Tyvärr har våra farhågor delvis besannats. När det gäller bidrag till driften har vi ganska motsatta meningar. Jag kan inte hjälpa att jag här måste ta upp en annan sida av problemet, nämligen de mänskliga rättigheterna. Redan i januari 1977 tog socialisten Frangois Mitterrand i I Humanité upp den oro han kände inför vissa företeelser i det nya Vietnam. Vördnaden för gårdagens martyrskap kan inte få mig att vara tyst i dag, sade han. Han åberopade uppgifter han erhållit om försvinnande av t.ex. två katolska samfund, ett vietnamesiskt på flera tusen personer och ett kinesiskt med ännu fler. Han åberopade tystnaden efter 1 600 flyktingar från Guam, som han inte hört någonting om, och han åberopade avrättningar i interneringsoch koncentrationsläger, där enligt hans uppgifter 300 000 fångar var sammanpackade. Han åberopade också deportationerna från söder till norr, vilka enligt hans källa var av ”stalinistisk typ”. Nya uppgifter i samma riktning har under senare tid förekommit i stora delar av världspressen, främst i Le Monde men också i London Times, där man talar om att offren för det gamla vietnamesiska tyranniet ironiskt nog blivit offer för det nya tyranniet. Le Mondes olika artiklar har väckt stort uppseende och åberopats också i svensk press, senast för någon vecka sedan av dr Bengt Alexanderson i Dagens Nyheter. Le Monde beskriver den politiska verkligheten i Vietnam så att den ibland sägs bestå av ”läger, fängelser, godtyckliga häktningar och dålig behandling av oliktänkande — även av de ickekommunister som på sin tid kämpade mot diktaturen i söder”. Ibland talas i Le Mondes ledare helt enkelt om ”den vietnamesiska GULAG-arkipelagen”. Siffran på fångar rör sig mellan 600 000 och 800 000. De franska journalister som nyligen besökt Vietnam i samband med ett utrikesministerbesök där tycks vara eniga med ett unuantag—- I Humanités korrespondent — om att det råder svår rättslöshet i dagens Vietnam. Bengt Alexanderson är försiktig. Hans artikel var rubricerad: ”Håller Vietnam på att förlora freden?” Artikeln slutade på följande sätt: ” Föreligger om Vietnam ett material ägnat att inge oss starka misstankar om att grovt förtryck förekommer i detta land? Nog är det svårt att avvisa alla misstankar!” Så sent som för någon månad sedan godkände Sveriges riksdag en proposition om principerna för vårt bistånd. I denna proposition hade den nuvarande utrikesministern livligt medverkat. I propositionen framhölls att grundläggande mänskliga rättigheter inte kan betraktas som mindre angelägna för människor som lever under de knappa materiella villkoren i uländerna. Respekten för dessa värden, hette det, måste därför vägas in i valet av samarbetsländer för svenskt bistånd. Det står på s. 73 f., och resonemanget återkommer på s. 84 i propositionen. Utskottet instämde. I propositionen hette det också: ” Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter kan motivera att ett pågående samarbete omprövas. Inför sådana ställningstaganden måste dock kravet på långsiktighet i utvecklingssamarbetet tillmätas stor vikt.” I propositionen sägs också att Sverige tillsammans med likasinnade stater, särskilt de nordiska, bör söka följa en linje som ger oss möjligheter att markera vår ståndpunkt i åtminstone de svåraste fallen. Och utskottet fann att Sverige inom ramen för sin alliansfria ställning bör följa en sådan handlingslinje. Det var alltså för någon månad sedan som riksdagen godkände denna proposition och dessa slutsatser. Mot bakgrund härav kan man verkligen ställa frågan: Är det rimligt att till de redan ingångna, till tiden djupt osäkra förbindelserna, lägga nya på obestämd tid? Är det rimligt att Vietnam år efter år skall bli vårt största biståndsmottagarland? Stämmer detta riktigt överens med vad vi sagt om respekt för mänskliga rättigheter? Och stämmer det riktigt överens med vår alliansfria ställning i dagens läge, när Vietnam nu klart markerat sin tillhörighet till det ena av maktblocken?

Herr talman! Allan Hernelius talar inte riktigt ut om vad han egentligen vill att regeringen skall göra. Man skulle kunna få intrycket att han mot bakgrund av regeringens proposition om biståndspolitiken menade att vi borde avbryta biståndet till Vietnam eller i varje fall åstadkomma någon sorts omförhandling av Bai Bang-avtalet. Jag tror inte att en sådan tanke skulle få stöd i svensk opinion; i varje fall har den inte stöd hos regeringen. Det är på intet sätt min avsikt att tysta någon kritik mot Bai Bang. Tvärtom — jag tror att hela biståndsverksamheten mår väl av en aktiv kritik. Vi satsar också mycket pengar på att journalister och andra skall kunna besöka våra projekt och komma hem och berätta öppet om hur det ligger till. Från den synpunkten är naturligtvis den kritik som framförs av enskilda riksdagsmän och riksdagspartier välkommen. Men jag tror ändå att kritiken i omotiverat hög grad kommit att riktas mot ett stort och svårt projekt. Det finns många andra projekt som är lika svåra och som man mycket väl skulle kunna kritisera men som föga har uppmärksammats. Jag tycker därför att det ligger en del i påståendet att Bai Bang-projektet blivit en hackkyckling. När det gäller frågan om en omförhandling av avtalet från 1974 vill jag säga att jag inte tror att en sådan är meningsfull — det har jag också sagt i utrikesutskottet. Saken är den att vi sluter årsavtal eller tvåårsavtal med Vietnam. Dessa avtal säger vad vi skall göra under den kommande perioden. Därför behöver vi inte ändra ett tidigare gällande avtal. Ambitionen är naturligtvis hela tiden att Bai Bang-projektet skall slutföras — vare sig det sker vid taklagsfesten eller senare; jag böjer mig för Allan Hernelius tekniska kunskaper när det gäller byggnadsverksamheten. Men jag menar att det är rimligt att vi är med tills maskinerna snurrar och åstadkommer det papper som Vietnam behöver. Min åsikt är att vi inte skall lämna projektet så fort provkörningen har ägt rum, och därmed sätta vietnameserna i klistret och låta dem stå där, kanske utan den tekniska knowhow som behövs för att producera papperet. Det är produkten som vi är intresserade av att hjälpa vietnameserna att åstadkomma — inte bara att maskinerna skall stå där skinande och färdiga. Allan Hernelius tog också upp frågan om mänskliga rättigheter i Vietnam. Mänskliga rättighetsaspekten är en stor och svår fråga när det gäller allt bistånd. Det gäller ingalunda bara Vietnam. Det är riktigt att främjande av en demokratisk utveckling och av respekt för mänskliga rättigheter ingår i de biståndspolitiska mål vi uppställer. Men man måste naturligtvis också se till de övriga mål vi uppställer. Det finns verkligen inte många underutvecklade länder som har en respekt för mänskliga rättigheter i den omfattning och på det sätt som vi är vana vid i utvecklade demokratiska stater i Västeuropa. Så höga ambitioner kan man inte ha. Det föreligger f. n. motstridiga uppgifter om vad som sker i Vietnam. Att den vietnamesiska regeringen i Hanoi vill göra hela Vietnam inkl. den södra delen socialistiskt är naturligtvis inte ägnat att förvåna. Jag har alltid utgått ifrån att när vi ger bistånd till u-länder — vare sig det gäller Vietnam, Tanzania, Angola eller Mogambique — är det väsentliga från vår synpunkt inte vilket slags politiskt-ekonomiskt system man tillämpar. Vi är ju inte eniga här i Sverige om vilket politiskt-ekonomiskt system vi skall ha. Somliga vill ha en kommunistisk modell, andra vill ha en socialistisk, och Allan Hernelius och jag vill ha en icke-socialistisk — låt vara att de system vi vill ha kanske skiljer sig åt på en hel del andra punkter. Om vi inte är ense om detta i Sverige, hur skall vi då kunna predika för andra länder vilken modell de skall använda? Det vore interventionistiskt, menar jag. Därför är det också rimligt, tycker jag, att vi ger bistånd till mottagarländer oavsett vilken social, ekonomisk och politisk modell de väljer för sitt system. Några sådana krav uppställer vi alltså inte. Däremot uppställer vi ett önskemål om att de skall ha en hög ambition i sitt utvecklingsarbete, att de skall ha en ambition att åstadkomma resultat för de många miljoner människor som lever i svår misär, vare sig de gör det med en socialistisk modell som Vietnam eller med en icke-socialistisk som Indien och Kenya. Det önskemålet tycker vi Vietnam har uppfyllt. Vietnameserna har startat från ett fruktansvärt svårt utgångsläge. De har varit ambitiösa. Politiken när det gäller undervisningen och när det gäller fördelningen av bostäder, matvaror osv. har gått ut på att hjälpa de stora massorna. Detta är ett tilltalande drag. Sedan är det mycket möjligt, som Allan Hernelius säger, att man har gått brutalt fram beträffande folkförflyttningar och omskolning. Om det får vi f. n. motstridiga uppgifter i pressen.

Det är en sak; en annan är att hota med att avbryta — eller att faktiskt direkt avbryta — ett biståndsgivande. Det har vi inte för avsikt att göra. Vietnam kommer säkert att ha stora svårigheter många år framöver vilka orsakats inte minst av det krig som man utstått. Vietnameserna kan mer än väl behöva vår hjälp. Det vore också paradoxalt, anser jag, om vi från svensk sida skulle låta hjälpen påverkas när andra länder börjar se mera positivt på den. Det är faktiskt så att t.ex. Asiatiska utvecklingsbanken nu har kommit i gång med biståndsgivning till Vietnam. Det är väl inte heller utan att man förväntar sig att även USA inom överskådlig tid normaliserar sina förbindelser med Vietnam och därvid också kanske ger visst bistånd.

Herr talman! Utrikesministern menade att jag inte riktigt talat ur skägget. Jag skall försöka bättra mig på den punkten. Beträffande Bai Bang anser jag att en omförhandling skulle vara möjlig och lämplig rörande vissa beståndsdelar i avtalet. Det torde vara herr Blix bekant att också ledamöter av projektgruppen för Vietnam inom SIDA framfört liknande meningar. När det gäller det större sammanhanget och biståndet i övrigt inkl. eventuella nya åtaganden och de mänskliga rättigheterna vill jag däremot säga att det som nu framkommit om hur de mänskliga rättigheterna tillämpas i Vietnam är ett skäl för att vi inte skall åta oss nya förpliktelser på obestämd tid. Det måste starkt tala emot något sådant. Om man skall ta propositionen 135 på allvar, så står det faktiskt där att man i fråga om biståndet måste väga in hur de mänskliga rättigheterna behandlas.

Jag blev litet förvånad över den vidsträckta tolkningen.

Herr talman! Jag har bara två ytterligare kommentarer. Den ena är föranledd av att Allan Hernelius talar om bistånd som inte står i överensstämmelse med svensk opinion. Jag tror för min del att biståndet till Vietnam och även till Bai Bang står i överensstämmelse med en mycket bred svensk opinion, som är inställd på att hjälpa Vietnam som fortfarande lider av sviterna efter det långa krig landet har genomlidit. Vi kan ju jämföra med att det tog ett par decennier med mycken Marshallhjälp innan Europa var på fötter efter andra världskriget. Vietnameserna har ett fruktansvärt krig ganska nyligen bakom sig, och jag tror att det står mycket väl i överensstämmelse med svensk opinion att hjälpa dem i det läget. Naturligtvis är det riktigt att det också finns en opinion i Sverige som är skeptisk gentemot den hjälpen, och jag inser att Allan Hernelius representerar den. Den andra punkt jag vill nämna är frågan om en obestämd tid för det driftstöd som vi skulle lämna. Jag kan försäkra Allan Hernelius att om det blir aktuellt — vilket jag skulle tro att det blir — att med Vietnam sluta en överenskommelse om hjälp i driftskedet för Bai Bang-projektet, kommer det inte att vara ett avtal på obestämd tid, utan det kommer att ha tidsbegränsning. När det gäller avtalens konstruktion är Allan Hernelius och jag ense. Vi kommer alltså att rätta till den detaljen i varje fall.
Herr talman! Vad jag talade om som icke stående i överensstämmelse med svensk opinion — och det hade jag nog anledning till — var om vi skulle fortsätta att bygga ut Bai Bang-avtalet med nya förpliktelser. Däremot godtar svensk opinion att vi skall hjälpa Vietnam, och den saken är vi väl överens om. Inte minst har moderata samlingspartiet visat det genom sitt agerande i riksdagen vid åtskilliga tillfällen sedan denna hjälp började. Men det innebär inte att vi skall godta vilken hjälp som helst och acceptera vilken tidsutdräkt som helst för dessa avtal. Jag vill tillägga att det faktiskt finns åtskilliga länder som, enligt uppgift i fransk press, har avbrutit eller minskat biståndet till Vietnam som följd av de påtalade kränkningarna av mänskliga rättigheter. Nu senast har Norge gjort det; om det sker med åberopande av de mänskliga rättigheterna eller inte vet jag inte, men faktum är att så sker. Jag såg att utrikesministern i en intervju hade uttalat, att han räknade med att sitta kvar på sin post i sju år. Låt mig till det uttalandet foga förhoppningen, att alla dessa sju år icke måtte förmörkas av ständiga diskussioner om Bai Bang.
Herr talman! Det gläder mig att konstatera att Allan Hernelius är ense med mig om att biståndet till Vietnam bör fortsätta. Vi har inte heller för avsikt att utvidga 1974 års avtal med Vietnam om Bai Bang, utan vad vi har i tankarna är att sluta ett separat avtal om driftskedet. Jag tycker fortfarande att det är mycket rimligt att vi, när fabriken väl är färdig, testad och provkörd på alla möjliga sätt, tillsammans med vietnameserna ser till att den fungerar även fortsättningsvis, så att det papper kommer ut som behövs. Uppenbarligen är det nödvändigt med svensk teknisk hjälp för det, kanske också med en del materiella leveranser. Det är fortfarande min åsikt att vi bör hjälpa till med detta, men att det bör göras genom ett tidsbestämt, separat avtal. Längden på det avtalet, herr talman, hade jag tänkt skulle vara kortare än den tid som det var min förhoppning att sitta kvar som utrikesminister.
Herr talman! Skulle inte den service som kan begäras från Sverige i fråga om fortsättningen av Bai Bang-projektet kunna komma till stånd på rent kommersiell väg? Vårt gåvotillstånd bör inte utvidgas så att det förlängs i tiden och så att nya summor kommer till de tidigare lagda. Det är detta min fråga gäller rörande driften av Bai Bang i fortsättningen. Vad som sades om sjuårsgränsen hade jag faktiskt tillåtit mig att fatta som ett skämt, t.o.m. ett kvalificerat sådant. Efter utrikesministerns svar vet jag inte riktigt om jag skall vidhålla den uppfattningen.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om jag anser det förenligt med gällande skattelagstiftning att ett fackförbund lovat de medlemmar som deltar i en konferens ett skattefritt stipendium på 160 kr. för förlorad arbetsförtjänst. Huruvida en ersättning av sådant slag skall inkomstbeskattas eller inte regleras i första hand av bestämmelser i kommunalskattelagen. Tillämpningen av dessa bestämmelser är en uppgift som har anförtrotts taxeringsnämnderna och skattedomstolarna. Jag vill därför inte göra något uttalande om hur beskattning bör ske i enskilda fall. Allmänt vill jag säga att om man är tveksam om vad som gäller i fråga om en inkomst bör det mottagna beloppet redovisas i självdeklarationen samtidigt som yrkande om skattefrihet framställs. Saken får sedan prövas på vanligt sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga — ett svar som ju tyvärr inte blev något svar alls. Jag är litet förvånad över att budgetoch ekonomiministern väljer att för sin del skiljas från frågeställningen på detta väl enkla sätt. 4 Det är tyvärr ett faktum att det sätt att ersätta kursdeltagare som har praktiserats i detta fall av Svenska fabriksarbetareförbundets avdelning 44 i Nybro inte är något unikum. Under 1976 års valrörelse rapporterades det från flera håll i landet om liknande förfaranden. Att avstå, som budgetoch ekonomiministern nu gör, från att ha någon uppfattning om huruvida förfarandet stämmer överens med skattelagstiftningens krav, innebär såvitt jag kan förstå risker för att uteblivet besked skall tolkas som ett medgivande att det är fritt fram att kalla ersättning för förlorad arbetsförtjänst någonting annat — i akt och mening att undandra sig beskattning. Herr talman! Att vårt svenska skattesystem inte längre fungerar är allmänt omvittnat, men av just LO och socialdemokraterna mycket sällan erkänt. I synnerhet de orimliga marginalskatterna verkar som en regelrätt stimulans till skattefusk. 59 Men —- som inte minst socialdemokratiska försvarare av de höga marginalskattesatserna många gånger hävdat — kritik gentemot skattesystemet är inte någon ursäkt för att kringgå skattelagstiftningens stadganden. Skulle det som Svenska fabriksarbetareförbundet i Nybro gör vara lagligt, innebär detta i realiteten att det är tillåtet att utnyttja tjänstledig arbetstid för politisk argumentationsträning och att för denna uppbära i princip obegränsad ersättning utan att betala skatt för den. Budgetoch ekonomiministern kan väl ändå inte mena att ett sådant förfarande ens skulle kunna tänkas stå i överensstämmelse med vad lagen anger. Statsrådet Mundebo säger att i tveksamma fall skall denna typ av frågor tas upp i självdeklarationen för att de sedan skall avgöras i efterhand. Min följdfråga till statsrådet blir då: Anser statsrådet att detta är ett sådant tveksamt fall, och att man alltså bör råda de medlemmar som råkar ut för den skrivelse som har varit utgångspunkten för min fråga att faktiskt ta upp denna post i sin självdeklaration, oaktat att skrivelsen säger att detta är att anse som ett s.k. skattefritt stipendium?
Herr talman! Som Per Unckel väl torde känna till skall jag inte i enskilda fall svara på vad som är förenligt med gällande skattelagstiftning. Det tillkommer taxeringsnämnder och skattedomstolar att avgöra detta. Det är icke min uppgift att i riksdagen eller annorstädes avgöra vad som är förenligt med skattelagstiftningen i ett enskilt fall som denna fråga gäller. Jag kan ha personliga uppfattningar om en information av denna typ, men att avgöra rättsligt vad som är förenligt med skattelagstiftning tillkommer som sagt taxeringsnämnder och skattedomstolar. Det tillkommer icke heller mig att i ett enskilt fall ge råd om hur man bör förfara med en inkomst av det här slaget. Jag har tillåtit mig att i svaret på frågan ge en allmän syn på hur man bör förfara när man känner tveksamhet, men jag kan icke i enskilda fall ge råd till deklaranter hur de skall bete sig. Herr talman! Låt mig till slut tillägga att jag tycker att organisationer och andra som ordnar konferenser bör informera om dessa på ett annat sätt än som har skett i det här fallet.
Herr talman! I det sista hänseendet är budgetoch ekonomiministern och jag fullständigt överens. Jag beklagar fortfarande att statsrådet med utgångspunkt i den allmänna formuleringen om tveksamhet vägrar att dra några konsekvenser rent formellt när det gäller detta enskilda fall. Som statsrådet väl känner till är detta att betrakta som ett enskilt fall med betydande modifikationer, eftersom man uppenbarligen under tidigare valrörelser — och det handlar ju här om en valrörelseanknuten information inför framtiden — har satt i system att utnyttja möjligheten att undandra sig beskattning på det här sättet. Mot den bakgrunden kan inte enligt min mening den som ytterst är ansvarig för landets skattesystem förhålla sig passiv. Herr talman! Per Unckel borde inte beklaga att jag svarar på det här sättet. Han borde i stället vara tillfredsställd med att jag följer den lagstiftning som riksdagen har beslutat om.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen avser att inom den närmaste tiden vidta konkreta åtgärder för att ge full kompensation till Västerbotten för den uteblivna omlokaliseringen av statens bakteriologiska laboratorium och om i så fall särskilda medel finns reserverade för sådana åtgärder.
Utredaren avlämnade ett delbetänkande den 16 december 1977, i vilket framfördes förslag innebärande ökad sysselsättning i Umeå, Skellefteå, Vindeln och Lycksele. Inget av förslagen har ännu genomförts.
Sommaren 1977 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att utreda frågan om lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län. Utredningen — vars arbete fortfarande pågår — lämnade vid årsskiftet 1977-1978 ett delbetänkande som innehåller ett antal förslag inom olika departements verksamhetsområden. Betänkandet har under våren remissbehandlats. Utredningens förslag övervägs f. n. inom regeringskansliet med sikte på att förslag skall kunna redovisas bl.a. i kommande budgetproposition. Jag vill vidare nämna att ett ytterligare delbetänkande har inkommit till budgetdepartementet i dagarna. Det nya betänkandet kommer att snarast sändas ut på remiss.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret även om det inte är särskilt konkret. I svaret sägs att utredningens förslag f. n. övervägs inom regeringskansliet — en sak som man kunde utgå ifrån redan innan frågan ställdes. Det sägs vidare att utredningens förslag övervägs ”med sikte på att förslag skall kunna redovisas bl.a. i kommande budgetproposition”. Men min ena fråga gällde om avsikten är att ge Västerbottens län full kompensation för den uteblivna lokaliseringen av SBL till Umeå. Min andra delfråga gällde om medel finns reserverade för detta ändamål. Det skulle vara intressant att få veta hur mycket regeringen i så fall avser att satsa i det här avseendet. Jag konkretiserar min frågeställning på detta sätt med anledning av det sätt på vilket utredningsmaterialet har presenterats. Det har nämligen i det sammanhanget gjorts klart från utredaren i fråga att de förslag som är presenterade i utredningen skulle vara helt förankrade i vederbörande 61 fackdepartement och att vederbörande fackministrar gett klartecken för genomförande av de objekt som föreslagits. Det är naturligtvis väldigt intressant att få det bekräftat av budgetministern. Det har också gjorts gällande att regeringen skulle vara beredd att satsa en summa i storleksordningen 80-90 miljoner för att kompensera den uteblivna SBL-lokaliseringen, och det är också mycket värdefullt om den uppgiften kan kommenteras.
Herr talman! Det kommer flera delförslag på grundval av utredarens första delbetänkande, bl.a. i budgetpropositionen, som jag nämnt i mitt svar på frågan. Det markerar att något av de delförslag som utredaren fört fram kan komma att redovisas i en annan proposition. Jag tänker då på den s.k. Vindelälvspropositionen. Det andra delbetänkandet har — som nyss nämnts — just avlämnats, och vi vill först lyssna på vad remissinstanserna har att säga, innan vi för de förslagen vidare till riksdagen. Min allmänna bedömning av det första delbetänkandet, där vi också har tillgång till remissinstansernas synpunkter, är att det var väl avvägda förslag, och jag räknar också med att de i ungefärligen den form som de framfördes kommer att redovisas för riksdagen. Vi gör ju beräkningar av vad förslagen kan komma att kosta, och de är ännu inte färdiga. Det betyder att jag inte är beredd att i dag exakt säga vad ett genomförande av förslagen kostar.

Herr talman! Här anges nu att något av de förslag som framfördes i betänkandet om ersättningen för SBL kommer att återfinnas i propositionen om Vindelälvspaketet. Vi har ju redan upptäckt att man från regeringens sida på det här sättet tillämpar dubbel bokföring. Jag utgår från att det gäller projektet med hälsocentrum i Vindeln, som ju nu har presenterats som en del idets.k. Vindelälvspaketet, taxerat till 15 miljoner. Men här får ju regeringen bestämma sig, om detta nu presenteras för att ersätta sysselsättningsbortfallet på grund av att Vindelälven inte utbyggdes eller om det skall kompensera sysselsättningsbortfallet på grund av att SBL inte utlokaliserades. Det kan ju inte räknas två gånger, i hederlighetens namn. Budgetministern säger att förslagen i utredningen var väl avvägda, och det tyder ju på att de i huvudsak skall genomföras. Då frågar man sig hur det ligger till exempelvis med förslaget om utbyggnad för Polarvagnen i Lycksele som skulle ge en hel del sysselsättning i industricentrumet där. Jag beklagar att budgetministern inte är beredd att närmare ange den volym som det här är fråga om. Utredningsarbetet fortsätter ju — vid det här laget är ett tiotal förslag presenterade, och ytterligare ett betänkande är aviserat.

Herr talman! Förslagen kommer att redovisas i det sammanhang där detta är mest praktiskt, utan hänsyn till någon speciell bokföringsteknik. Den utgångspunkt som vi har är att ordna sysselsättning för människorna i Västerbotten i en omfattning som ungefärligen motsvarar effekten av den uteblivna omlokaliseringen. På några punkter blir det kanske inte nödvändigt med beslut av riksdagen för att fullfölja intentionerna i utredarens förslag. Jag kan som exempel nämna att ett av delförslagen i det första betänkandet berörde ett likviditetstillskott till ett företag i Västerbotten för att detta skulle kunna utvidga tillverkningen av en del nya produkter. Detta företag har nu fått sådant stöd i form av ett industrigarantilån, vilket medfört att utbyggnaden redan är i full gång.
Herr talman! Budgetoch ekonomiministern gör frågan om hälsocentrumet i Vindeln till en praktisk fråga. Jag tycker att det är bra om hälsocentrumet i Vindeln kommer till stånd, men jag tycker inte om att det på detta sätt presenteras som ersättning för två olika insatser. Regeringen borde bestämma sig för vad det är fråga om. Jag kan förstå att det är praktiskt för regeringen att bokföra projektet på detta sätt, men för dem som berörs är det ju inte särdeles glädjande att de går miste om delar i Vindelälvspaketet. Detta krymper nämligen härigenom över en natt med 15 milj.kr., och det var magert redan tidigare. Är det fråga om ett inslag i en kompensation för SBL, skall det i hederlighetens namn inte presenteras som en del i det Vindelälvspaket som skulle kompensera Vindelälvsutbyggnadens uteblivande.
Herr talman! För mig är det avgörande att ett förslag fullföljs. I vilket sammanhang det redovisas är inte så väsentligt. Om Georg Andersson upplever att så betydande problem är förenade med att delförslaget tryckeritekniskt knyts till den aktuella propositionen kan jag väl tänka mig att lägga fram det i en annan proposition. Det avgörande är att insatsen kommer till stånd, och jag räknar med att så skall bli fallet.
Herr talman! Det är självfallet viktigt att åtgärden i fråga kommer till stånd, men det är också viktigt att regeringen fullföljer sina löften om full kompensation. För att kunna bedöma regeringens handlande i dessa avseenden måste man då få veta vilka objekt som är att hänföra till ifrågavarande kompensation.